Herr talman! Alkohol och narkotika, och de skador som följer med användningen av dessa medel, är våra största sociala och medicinska problem. Den satsen är nu en sliten självklarhet. Jag skall inte komma dragande med en mängd siffror för att belysa problemens storlek. Den diskussion som följer kommer säkert att erbjuda många illustrationer. Låt mig bara få påminna om ett par data ur de undersökningar som varje år görs av ungdomens alkoholkonsumtion. De senaste siffrorna visar att ungefär en tiondel av 16-åringarna, både pojkar och flickor, dricker sprit en å två gånger i veckan.

27 96 av flickorna gav samma svar. Även om dessa siffror skulle innehålla en del överdrifter — någon kanske uppger en mängd som är större än vad han egentligen dricker, för att han tycker att det är tufft — är det fruktansvärda uppgifter. De visar en mycket oroande ökning. Att politikerna nu ser allvarligt på utvecklingen inom alkoholoch narkotikaområdet framgår av budgeten från socialdepartementet. Det framgår vidare av de många motioner som har väckts vid årets riksmöte — 22 motioner behandlas i detta betänkande från socialutskottet. Det framgår också av det enhälliga utskottsbetänkande som vi nu skall behandla. Inom utskottet har vi eftersträvat att bli överens för att just markera allvaret i denna fråga. Vi tror att det gör ett starkare intryck om det råder stor enighet i riksdagen när vi tar ställning till frågan. Det kan alltid vara bra. Men här föreligger speciella skäl. För det första vet vi att de människor som dricker alkohol -— vare sig de dricker mycket eller litet — alltid har en tendens att säga till sig själva, att det här är nog inte så allvarligt. Om det då råder olika meningar bland partierna innebär det ett extra stöd för den här flyktmekanismen. För det andra vet vi att det, för att man skall komma till rätta med de här problemen, kan vara nödvändigt att politikerna tar ansvar för en eller annan åtgärd, som inte omedelbart upplevs som positiv av den stora majoritet av vårt folk som dricker alkohol. Det finns alltså en frestelse att göra sig populär hos den stora gruppen genom att säga nej till en eller annan av de åtgärder som kan bli nödvändiga. Just därför är det viktigt att vi har lyckats bli överens. Jag hoppas att vi kan fortsätta att vara överens vid behandlingen av alkoholfrågan under såväl det här riksmötet som kommande riksmöten. Ett exempel på de frestelser som här finns är att vpk i höstas gick emot det beslut om skattehöjning som vi andra fattade. Vpk är ju inte med i utskottet, men jag tolkar ändå vpk:s motion nu och andra signaler från vpk så att man är i färd med en omorientering, att man är på väg bort från den extremt alkoholliberala — om man nu skall använda det märkliga ordet — syn som partiet tidigare har givit uttryck för. Jag hoppas att Per Israelsson i dag kommer att bekräfta att så är fallet. Jag är alltså glad över att vi inom socialutskottet har lyckats bli överens. Det är av särskilt värde just på det här området. Jag skall i korthet presentera utskottets betänkande. Till att börja med kan vi konstatera att det redan av regeringens förslag framgår att man ser allvarligt på utvecklingen på det här området. I årets budget satsas mer pengar på en ökning av insatserna på alkoholoch narkotikaområdet än på andra områden. Kostnaderna för dessa insatser ökar i stort sett från 370 milj.kr. till 420 milj.kr. — en ökning med drygt 52 miljoner, alltså med drygt 142. En sak som jag personligen är särskilt glad åt är naturligtvis att den breda aktion mot överlåtelse av alkoholdrycker till ungdom, som vi tog initiativet till från socialdepartementets sida i slutet av förra våren, har fått en så fin uppföljning i årets budget och att den också tycks vinna bred anslutning inom alla grupper, organisationer och myndigheter. Det är väsentligt att den aktionen verkligen har ett brett stöd när den nu kommer upp i fullt varv. Trots att vi inom utskottet är medvetna om att regeringen har satsat mycket på de här frågorna, föreslår vi ändå en ytterligare höjning av anslagen med anledning av den motion som socialdemokraterna har väckt. Vi föreslår en ökning med ytterligare tio miljoner för nästa budgetår. I den socialdemokratiska motionen föreslås 34 miljoner. Som alla andra är vi självfallet medvetna om att budgetläget är utomordentligt ansträngt. Men ändå föreslår vi en ökning på några punkter — det rör sig alltså totalt om tio miljoner — och det visar hur allvarligt vi ser på missbruksläget. Från regeringspartiernas sida är vi angelägna om att markera, att det här inte får vara signalen till någon allmän upplösning av budgetmoralen i riksdagen. Från folkpartiet har vi sagt att detta är den ökning som över huvud taget bör ske i förhållande till regeringens budgetförslag. Enligt de rapporter som jag fått har centern och moderaterna samma inställning. De förslag som utskottet har ställt sig bakom innebär att man anordnar ytterligare 100 nya platser vid inackorderingshem för alkoholmissbrukare utöver de 100 nya platser som regeringen föreslår. Att dessa platser behövs råder det inget tvivel om. Det finns en väntelista med kommuner som är beredda att inrätta platser om de får statsbidrag, och socialstyrelsen har i sitt yttrande angivit att man bedömer det möjligt att få fram ytterligare 200 platser. Vi vill därför ge socialstyrelsen och kommunerna den chansen. Det ankommer sedan på socialstyrelsen att se till att det verkligen inrättas 200 nya platser i inackorderingshem för alkoholmissbrukare. Utskottets förslag innebär en ökning av anslaget för anordnande av inackorderingshem med 2,2 miljoner och för drift med 1,9 miljoner. Vi föreslår vidare att det s.k. Länkanslaget ökas med 1.9 miljoner. Höjningen är i första hand avsedd för försök med nya behandlingsformer och nya behandlingsmetoder i såväl kommunala som enskilda inrättningar. I den del av Länkanslaget som det här handlar om finns också vissa ideella organisationer med, bl.a. Lewi Pethrus stiftelse och RIA-verksamheten. Det är en god tradition att riksdagen ställer sig bakom en snabbare ökning av just detta anslag. Under anslaget Upplysning och information på alkoholområdet föreslår vi en ökning med 2 miljoner till andra organisationer än arbetslivets. Det betyder inte att vi anser arbetslivets organisationer vara mindre viktiga — tvärtom. Vi menar att det är riktigt att ge dem en stor del av detta anslag även i fortsättningen, men vi vill göra det möjligt också för andra organisationer att få anslag till informationsinsatser. Jag vill gärna säga att jag tror att insatser inom arbetslivet — där framför allt löntagarorganisationerna har lämnat värdefulla bidrag — är en av de viktigaste framgångsvägarna i det kommande arbetet. Vi föreslår också att ytterligare 2 miljoner skall satsas på stöd till alkoholfri nöjesverksamhet, främst för ungdom. Vi vet att de belopp som olika organisationer har ansökt om, är många gånger större än dem som socialstyrelsens alkoholnämnd disponerar. Vi vill därför öka det här anslaget något. Utöver de föreslagna anslagshöjningarna föreslår utskottet att riksdagen gör tillkännagivanden på tre punkter. För det första föreslås att riksdagen ger regeringen till känna att det behövs ett organ direkt under regeringen som snabbt gör en översyn av läget på detta område och presenterar ett handlingsprogram. Utskottet har här haft två utgångspunkter: dels att socialministern har uttalat att det finns behov av ett organ för samordning mellan de olika departement som behandlar alkoholfrågor, dels det socialdemokratiska motionsförslaget om en kommission mot missbruk. Vi menar att dessa båda synpunkter kan förenas och anger på s. 6i betänkandet att motionärernas förslag bör tillgodoses genom att den samarbetsgrupp, som regeringen planerar att tillsätta, utökas och får formen av ett samordningsorgan på alkoholområdet med uppgift att i första hand lägga fram förslag som kan beaktas senast i nästa års budgetproposition. En del av de olika yrkanden som framställts i motionerna kan vi därför för dagen avstyrka med hänvisning till att vi förutsätter, att de frågor som aktualiseras där tas upp i detta samordningsorgan. Bland dessa yrkanden finns det som framförs i en motion av Kersti Swartz och mig om en flerårsplan för minskad alkoholkonsumtion, liksom åtskilliga av yrkandena i den socialdemokratiska partimotionen. För det andra föreslår utskottet ett tillkännagivande av riksdagen i fråga om prisinstrumentet. Vi vet sedan gammalt att av de instrument som vi hittills har använt i alkoholpolitiken är prisinstrumentet ett av de få som har effekt. Senast i höstas kunde vi konstatera att konsumtionskurvan, efter att ha gått upp under 1979, vände nedåt när priserna höjdes. Utskottet säger därför att prissättningen på alkoholdrycker mer aktivt skall användas som ett instrument i konsumtionsbegränsande syfte. Vi vill alltså ge regeringen friskt mod att föreslå riksdagen skattehöjningar på det här området. I varje fall socialutskottet skall inte ställa sig negativt till sådana förslag, och vi hoppas att även riksdagen godtar dem. För det tredje föreslår vi ett tillkännagivande när det gäller alkohol vid representation. Utskottet skriver: ”Utskottet anser därför att all statlig representation bör vara spritfri. Staten bör vidare visa stor återhållsamhet i fråga om användningen av andra alkoholhaltiga drycker” — än sprit alltså — ”i representationssammanhang.” Vidare skriver vi att vi hoppas att landsting och kommuner kommer att följa efter och att man också när det gäller den privata företagsrepresentationen kommer bort från den alkoholtradition som finns på området. Det sistnämnda är ju en skattefråga, varför de motionerna kommer att behandlas av skatteutskottet. Vi tror naturligtvis inte att återhållsamhet med alkohol vid den statliga representationen löser alla problem. Det är inte någon stor åtgärd, utan måste ses som en del av ett större program. Men vi betraktar det som ett bidrag till opinionsbildningen, dels för att markera allvaret i vår alkoholtradition i Sverige — en till synes ganska oskyldig alkoholkonsumtion kan ingå i ett farligt mönster —, dels mer positivt, som en markering av att det går att ha trevligt utan en massa alkohol. Jag kan inte se att det skulle finnas några nackdelar med den linje som utskottet föreslår. Det kan knappast bli något problem vid den statliga representationen, om man avstår från sprit och är återhållsam med alkohol över huvud taget. Jag är medveten om att det finns de som vill gå längre och helt ta bort alkoholen vid offentlig representation. Jag hoppas att de som ser saken så kan acceptera det här förslaget som ett steg i rätt riktning och att de också kan se ett värde i att man nöjer sig med de steg som det går att vinna bred förståelse för. Jag tror att i synnerhet de som inte får dricka på skattebetalarnas bekostnad har stor förståelse för att man är återhållsam med alkohol i dessa sammanhang. Som vanligt gör socialutskottet också vissa markeringar i texten i motiveringarna på de punkter där motionerna avstyrks. Vi utgår från att de läses i kanslihuset och ämbetsverken. Betänkandet bör tolkas så, att om det som utskottet säger inte skulle beaktas, är utskottet berett att återkomma med skarpare tongångar. Det gäller frågan om ytterligare restriktioner i det alkoholpolitiska systemet förutom dem som vi nu har, t.ex. allmän registrering eller ransonering. Det finns motionsyrkanden på det området. Utskottet skriver att det inte är berett att nu ta ställning för mera långtgående åtgärder. Vi anser att den primära uppgiften inom alkoholpolitiken är att fullfölja 1977 års alkoholpolitiska program. Det bör alltså få sin chans att verka. Men vi betonar att det kan vara värdefullt att utreda hur en registrering eller ransonering skulle gå till tekniskt, så att vi har en handlingsberedskap om så skulle behövas. Den som vill kan tolka utskottets betänkande som en liten varning. Om inte utvecklingen vänder, om det inte blir en nedgång i den allmänna alkoholkonsumtionen och en minskning av skadorna, och om inte åldersgränsen respekteras på ett helt annat sätt än i dag, kan det bli aktuellt att införa mera långtgående restriktioner. Men vi ger alltså inte förord för några. sådana. Man kan ju välja mellan olika åtgärder. Vi är medvetna om att alla de ytterligare skärpningar som har diskuterats har nackdelar. Jag tror säkert att vi alla är överens om att det vore bäst, om vi kunde undvika att ytterligare skärpa restriktionerna när det gäller allmänhetens inköp av alkoholdrycker. På en annan punkt gör vi en markering, med anledning av en motion av Nils Carlshamre. Han säger att de flesta nog finner det stötande om alkohol serveras eller tolereras vid kurser, konferenser och andra arrangemang där man får bidrag till information om alkohol och narkotika. Utskottet säger att vi anser det självklart att den verksamhet som bedrivs vid sådana arrangemang äger rumi en alkoholfri miljö. Det betyder för det första att det naturligtvis inte serveras någon alkohol och för det andra att den som ordnar en kurs eller en konferens, vare sig det gäller upplysning om alkohol eller inte — men särskilt då — har ett ansvar för att bedriva en sådan opinionsbildning bland deltagarna att det blir en alkoholfri miljö. Den som försöker låta bli att dricka alkohol skall inte behöva riskera att utsättas för frestelser eller påtryckningar när han eller hon deltar i konferenser och liknande. Alla vi som sysslar med politik vet att det här inte är något skenproblem, utan det är något som verkligen äger rum. Därför är det viktigt att alla organisationer känner sitt ansvar. Vi markerar också i utskottets betänkande att informationen på alkoholområdet bör ha den inriktningen att man inte bara varnar för missbruk utan också belyser vår alkoholtradition i Sverige och vad den innebär av risker för alla som regelbundet dricker vin, sprit eller öl. Det här är vad utskottet har sagt i sitt enhälliga betänkande. Herr talman! Låt mig bara avrunda med ett par personliga reflexioner. Det finns många som anser att vi under senare år har haft en tendens inom socialpolitiken att överlåta ansvaret för medmänniskorna till myndigheterna —till kommunen, den kommunala socialtjänsten och andra myndigheter. Jag tror att det finns en sanning i den iakttagelsen. Vi har en uttunning av den personliga solidariteten, av solidariteten i vardagen, som är allvarlig. Den är sannolikt en följd av omflyttningarna, av att vi inte längre har det som man inom sociologin kallar social kontroll eller ett socialt nätverk kring människorna, utan de lever ofta rätt isolerade i nya bostadsområden. Missbruksområdet är ett av de områden där jag anser att den här utvecklingen måste vändas. Vi måste få större utrymme för personliga . solidariska insatser och för en ny gemenskap mellan människor. Vi har just nu haft en folkomröstning. Det vore onaturligt att inte anknyta till den. Den har givit många människor tillfälle till ett personligt ställningstagande och en engagerad insats. Inte minst från de nya bostadsområdena har det vittnats om att detta arbete, utöver själva engagemanget i sakfrågan, också har fyllt något av en social funktion. Man har plötsligt känt sig hemma i det bostadsområde där man bor, man har fått nya vänner och en ny gemenskap. Man har frågat: Vad händer nu, hur skall det gå med mitt engagemang, min möjlighet att göra en insats? Det är klart att många kommer att arbeta vidare för en god miljö i mer traditionell mening, men jag skulle vilja säga till alla dem som har engagerat sigi folkomröstningskampanjen att det vore bra om de såg arbetet för en god miljö i vidare bemärkelse, så att det också innefattar missbruksfrågorna. Det ger verkligen en uppfordran till ett personligt ställningstagande och en egen insats— i första hand naturligtvis ställningstagandet till om man skall använda alkoholdrycker eller inte. Men låt det inte stanna vid det. De flesta svenskar är inte nykterister, och de är inte beredda att avstå från att i festliga sammanhang dricka alkoholdrycker. Men även de som ser det så har rika möjligheter till ett personligt ställningstagande. För det första kan man solidariskt respektera den åldersgräns som vi har satt upp, dvs. låta bli att medverka i den omfattande överlåtelse till ungdom som nu förekommer. Det är inget bekvämt och enkelt ställningstagande om man har tonåringar hemma eller om man är äldre kompis till tonåringar, men det är en möjlighet till konsekvent handlande med en social innebörd. För det andra är det också, även om man inte är nykterist, möjligt att visa att man av och till kan ha fest och ha roligt utan att det serveras alkohol. Om vi inte är beredda till det, utan om vi vuxna i praktisk handling visar våra ungdomar att så fort vi har fest, så fort vi skall ha trevligt, måste det finnas alkohol, hur kan vi då tro att de unga skall dra någon annan slutsats för egen del? Hur kan vi då inbilla oss att de skall acceptera att ha sina fester utan alkoholdrycker? Ett tredje ställningstagande är att i alla sammanhang där alkohol serveras också tillhandahålla ett alkoholfritt alternativ — och ett alkoholfritt alternativ på lika villkor, inte något som man måste tjata sig till, som man måste ställa tillbesvär och dra uppmärksamheten till sig för att få, utan som skall serveras på helt likvärdiga villkor, lika festligt och trevligt och lättillgängligt som alkohol. Det är också ett ställningstagande som var och en kan göra, och naturligtvis också ett ställningstagande mot alla ansatser till påtryckningar. Var och en av oss vet att spritpennalismen har varit värre i det svenska samhället än den är nu, men vi vet också att den finns kvar i mer eller mindre oskyldiga former, t.ex. att man visar förvåning över att den som man normalt känner som en glad broder plötsligt inte vill ha alkohol — han måste förklara sig. Vi skall sluta med det. Det ingår också i det personliga ställningstagandet i alkoholfrågan. Den egna insatsen kan också bli större eller mindre. De som kanske inte förut har demonstrerat, men som nu har blivit vana att göra det, kan ställa uppide demonstrationer som kommer att anordnas utanför systembutikerna mot att överlåta alkohol till ungdomar. Det är alltid en påfrestning att gå omkring med plakat. För många känns det säkert mera avigt att stå utanför systemet och demonstrera än att gå i ett demonstrationståg mot kärnkraft, men det är inte mindre viktigt. Man kan ställa upp och arrangera gårdsfester, tillställningar på arbetsplatser och andra ställen, utan servering av alkohol.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

Herr talman! Jag vill först beklaga att socialministern Karin Söder på grund av engagemang i Nordiska rådet inte kan vara med i debattens inledning. Men hon kommer att få ett betänkande att läsa, och hon kommer också, förmodar jag, att läsa vad vi har att säga i den här debatten — som i och för sig är litet remarkabel därför att vi här har ett enhälligt betänkande som vi trots allt får en diskussion om under några timmar. Utskottets talesman, Gabriel Romanus, betonade i sitt anförande här något som jag gärna vill stryka under. Han sade nämligen med direkt adress till regeringen att det har gjorts en del markeringar i detta utskottsbetänkande. Om regeringen inte tar hänsyn till de markeringarna, kommer socialutskottet tillbaka. Jag kan på den socialdemokratiska gruppens vägnar lova att vi i det här avseendet kommer att noga följa vad som nu händer inom regeringen och att vi skall återkomma om vi ser att de åtgärder som vidtas inte går i den riktning som vi vill. Vi har under tre år — alltsedan den alkoholpolitiska propositionen kom 1977 — i den alkoholpolitiska frågan knackat på den borgerliga majoritetens dörr och sagt att det nu måste tas krafttag. Vi har också föreslagit åtgärder, och vi har återkommit gång efter annan. Så mycket mer har emellertid inte hänt än att regeringen har sagt att detta är vår största sociala fråga tillsammans med narkotikaproblematiken. I år har vi dock märkt att vi får in några miljoner till en kampanj mot langningen. Vi understryker i utskottsbetänkandet värdet av en sådan kampanj och hälsar anslaget med tillfredsställelse. Vi har på socialdemokratiskt håll begärt ett treårsprogram. Det skulle kosta ungefär 106 milj.kr., därav 34 milj.kr. nästa budgetår. Vi har träffat en uppgörelse i socialutskottet och av dessa 34 milj.kr. fått ut 10 milj.kr. Den ena hälften av det beloppet går till vårdsidan och den andra hälften till de folkrörelser som ju är så utomordentligt intresserade av den här frågan och som vill göra insatser beträffande såväl information och upplysning som aktiviteter. Den andra begäran som vi har fått stöd för är tillsättandet av vad vi kallat en kommission, direkt underställd regeringen, och som här har kommit att betecknas som ett samordningsorgan. Det betyder att alla de frågor som vi har tagit upp i vår motion och även de frågor som andra har tagit upp i de 22 motioner som utskottet haft att behandla kommer att tas upp — det utgår vi ifrån — i detta samordningsorgan. Vi har för vår del inte sagt att vi vill ha en parlamentarisk utredning — det finns ett sådant krav i en av motionerna — därför att en sådan utredning skulle lägga sig i vägen för det som nu behöver göras. Här måste alltså handlas; det är inte framför allt nya utredningar som behövs. Men när man går igenom de olika ärendena kan det ju visa sig att man kan ta upp vissa saker nu och att man kan dröja med vissa andra. Vi har i betänkandet skrivit att samordningsorganet skall arbeta snabbt och först ta fram de frågor som vi kan besluta om redan nästa budgetår, medan andra frågor får ha en mera långsiktig karaktär. Jag vill gärna uttrycka min tacksamhet över att vi har kunnat nå denna överenskommelse och att det här betänkandet är enhälligt. Jag vill också ta upp ett par andra frågor. Den ena är att vi har gjort ett par tillkännagivanden utöver att vi vill ha kommissionen, eller samordningsorganet, och den andra gäller att vi får ut dessa 10 miljoner. Vi talar om den spritfria representationen. Jag har tagit upp det ämnet tidigare men tycker att jag då har fått undvikande svar, varför vi nu har aktualiserat det på nytt i motionen. Utskottet säger på den punkten: ”Utskottet anser därför att all statlig representation bör vara spritfri. Staten bör vidare visa stor återhållsamhet i fråga om användningen av andra alkoholhaltiga drycker i representationssammanhang. Utskottet anser att en restriktiv inställning från statens sida då det gäller alkohol i representationssammanhang är ägnad att påverka landstingsoch primärkommuner till motsvarande återhållsamhet på området.” Det är klart att vi inte tror att detta omedelbart skall förändra det alkoholpolitiska läget i vårt land. Man skall i stället tolka det så här: När vi nu i olika sammanhang begär åtgärder är det ganska självklart att samhället går före med gott exempel och säger att ”vi är beredda att visa den återhållsamhet som är nödvändig för att nå resultat”. Den A-nämnd som finns inom socialstyrelsen och i vilken ingår representanter för de mest framträdande folkrörelserna i vårt land beslöt för bara ett par veckor sedan att skriva till regeringen och begära att statliga myndigheter och organ åläggs alkoholfri representation. Det understryker vad Gabriel Romanus sade, att det finns många som vill gå längre. Dessutom gick A-nämnden ut med en sådan rekommendation till kommuner och landsting liksom till organisationer. Här finns således, det vill jag skicka med till regeringen, en stor uppslutning bakom detta krav. Jag skall inte säga så mycket mer i denna fråga — utskottsbetänkandet talar för sig självt. Det kommer också att hållas många tal här, och regeringen har fått sitt besked: Handla! Ni har en enhällig riksdag bakom er. Socialministern Karin Söder har en stor och betydelsefull uppgift framför sig, och jag hoppas att jag inte missförstås när jag säger att detta verkligen tillhör socialministerns verksamhetsområde. Medan debatten om den fredliga användningen av kärnkraften har diskuterats i alla tonarter dog under ett år kanske 5 000 människor av alkoholskador utan att någon egentligen brydde sig om det. 300 å 400 barn föddes missbildade på grund av mödrarnas alkoholbruk. Det beräknas att 20 90 av våra sjukhussängar upptas av människor hos vilka alkoholskadorna utgör en väsentlig del av sjukdomen. På våra mentalsjukhus är siffran säkert omkring 50 90. Vad vi nu begär är alltså en akututryckning, och vi säger att den bör ske genom ett samordningsorgan som är direkt underordnat regeringen och där generaldirektörerna för skolöverstyrelsen och socialstyrelsen finns med. Detta samordningsorgan bör stå i nära kontakt med socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor, som har en mycket stark folkrörelsekontakt. Jag inledde mitt anförande med att säga, och jag vill gärna upprepa det nu, att vi kommer tillbaka om vi finner att det inte händer något väsentligt. Innan jag slutar vill jag summera vad den socialdemokratiska riksdagsgruppen säger i sin motion om vad denna kommission, som nu kommit att heta samordningsorgan, skall syssla med.

Man kan här göra följande parentes: Tänk om massmedia och Sveriges Radio ägnat den här frågan en hundradel av det intresse som de under senare tid har ägnat kärnkraftsfrågan!

Vi är tacksamma för att vi i dag har ett enhälligt betänkande, som ger besked till regeringen: Handla!

Herr talman! Jag hade på sin tid i den gamla folkskolan en utomordentlig folkskollärare, som var nykterhetsman och som påverkade årgång efter årgång. Han blev omsider hedersledamot i Lunds nation av studentkåren. Den nationen var ingen nykterhetsförening. Men man skrev där om denne man, som f. ö. hette Nils Ludvig Olsson: Han är absolut absolutist och rolig. Ja, det är bra med glada predikanter, för de förmår mycket. Jag vill anknyta till vad Gabriel Romanus sade. Han talade här om hur viktigt det personliga engagemanget är, och det är så sant som det är sagt. Människor är nu en gång mycket mer betydelsefulla än pengar och paragrafer. Det personliga engagemang som är oundgängligen nödvändigt hoppas vi också skall kunna animeras fram i den här väsentliga frågan. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att vi är eniga i utskottet om betänkandet. Som redan har sagts flera gånger är detta vår väsentligaste samhällsfråga. Då är det viktigt att riksdagen står enig. Det behövs en enig front om vi skall kunna bekämpa det svåra missbruk det här gäller. Om man läser betänkandets inledning, får man en ganska skrämmande bild av läget. Det är frestande att lägga till ytterligare uppgifter, men man skall ju inte trötta. Jag tänker på vad Evert Svensson sade om de 400 barnen som föddes alkoholskadade. Det innebär ju en grym tillvaro. Så säger man att det beror på att kvinnorna har missbrukat alkohol. Ja, det är sant. Men männen har också del i detta, för det är klart visat att männen också bidrar härtill; ett missbruk kan bidra till att det uppstår kromosomskador på sädescellerna. Det finns också anledning, när det gäller ungdomsproblemen, att framhålla den enkät som klart gav vid handen att föräldrar ibland förser sina barn med alkoholhaltiga drycker, agerar som langare. Det är något som de kommer att ångra, föreställer jag mig. Det är faktiskt så att antalet alkoholister fördubblas på tio år. Det betyder att vi på 1990-talet, om utvecklingen fortsätter, har en miljon människor med dessa svåra problem. Vi vet också att dödligheten i dag är 15 gånger större i medelåldern för alkoholister än för andra. I mitten av 1950-talet, när vi gjorde oss av med motboken, var det knappt någon skillnad i mortalitet mellan de här båda grupperna. Det kan naturligtvis vara ett argument för restriktioner. Hela 25 90 av vårdkostnaderna på sjukhus gäller alkoholskadade människor. Vi vet att skadeverkningarna ökar i takt med den totala konsumtionen. Det finns en populär inställning att det gäller en statisk grupp som inte förändras av åtgärder på det här området, men så är det ingalunda. I vissa fall ökar skadeverkningarna med kvadraten på konsumtionsökningen. Det gjordes en dansk undersökning som omfattade åren 1964-1974. Man noterade där att konsumtionen av alkohol hade fördubblats men att dödligheten på grund av skrumplever hade fyrdubblats. Herr talman! Till allt detta kommer den personliga tragedi som sällan syns i statistiska uppgifter. Tusentals familjer är drabbade, makar och barn. Nu knyter vi de bästa förhoppningar till det här samordningsorganet, som skall planera insatser och komma fram med ett handlingsprogram och som har ett rikhaltigt förråd av förslag i de många motioner som har väckts om missbruksvården. Låt mig bara kommentera ett par punkter i betänkandet som måhända kan ge anledning till meningsskiljaktigheter. För att krympa konsumtionen av alkohol och i någon mån också komma åt langningen till ungdom har motionärer från alla partier föreslagit någon form av registrering av inköpen. Utskottet avstyrker motionerna och säger att man inte nu vill göra någon sådan beställning. Men man uttalar att det är en uppgift för samordningsorganet att undersöka effekterna av ett sådant arrangemang och de tekniska möjligheterna, så att man kan ha detta i beredskap om problemen fortsätter. Jag skall inte utveckla detta närmare — det gjorde herr Romanus på ett utmärkt sätt. Den andra punkt som folk måhända kan ha olika meningar om gäller den spritfria representationen. Utskottet anser att den statliga representationen bör vara spritfri. Vi vet helt och fullt att en sådan åtgärd inte löser problemen. Den förändrar inte läget inom vårt folk. Vi omvänder inte svenska folket genom att riksdagsmän och utländska diplomater vid festliga tillfällen avstår från sprit — självfallet inte. Men detta har en psykologisk betydelse. Vi vet själva hur det är ute bland folk. Riksdagsmän är inte så väldigt högaktade — de sitter gärna och lagstiftar för andra. Men här är ett fall där vi tar upp vår egen situation. Och det gäller att skapa opinion. Jag är alldeles övertygad om att om en politiker inte själv går in i de politiska idéer som han rekommenderar andra är han helt utan slagkraft utåt. Det är hyckleri att anbefalla andra det man inte är beredd att gå in under själv. Därför skall man inte underskatta förslaget om spritfri representation. I samma betänkande uttalar utskottet att om en organisation på någon konferens får bidrag till alkoholinformation så skall denna konferens arrangeras i spritfri miljö. På ett annat ställe föreslår utskottet att man skall ha en liknande spritfri miljö när det gäller försök med nöjesverksamhet. Där vill vi anslå ytterligare 2 miljoner utöver vad regeringen föreslagit. Detta måste på något sätt få konsekvenser för oss själva. Jag menar att det är allvarligt att gå emot förslaget om den spritfria representationen, som gäller oss själva. Vi måste själva vid dessa officiella tillfällen kunna ålägga oss den återhållsamhet som vi kräver av andra. F. ö. står det i betänkandet att utskottet anser att all statlig representation ”bör vara spritfri”. Om någon skulle missförstå det och tror att där står ”skall vara spritfri” så är inte någon stor skada skedd. Men där står alltså bara Bör Jag tror att det här förslaget har psykologisk effekt så till vida att det skulle uppskattas inte bara av organiserade nykterister utan också av våra många skattebetalare. När det gäller radio och TV vet vi att vi inte har någon rätt att dirigera programverksamheten. Men man må kunna uttala förhoppningen om sådan vakenhet i styrelsen att den här kampanjen får bästa möjliga bistånd.

Trots detta finns det inte ett enda politiskt parti som tagit upp systematiska konsumtionsbegränsande åtgärder på sitt program. Om man gör tankeexperimentet att kärnkraften i dag avlivade lika många människor årligen, skulle partierna troligen tävla om att komma med det mest restriktiva programmet, därtill påhejade av de flesta i massmediagruppen. Men när det gäller alkoholmissbruk så sviker man alkoholisten och hans anhöriga.” Det här uttalandet av en i frontlinjen andas inte några större förhoppningar om åtgärder från politikerna. Jag hoppas emellertid att de människor som satsar sig själva helt och fullt i det här arbetet skall få se att politikerna vill ge allt stöd de kan. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets enighet bör bli en manifestation i kampen mot drogerna, en manifestation som följs upp runt om i landet, i arbetet i kommunerna, i landstingen, i organisationer och bland enskilda. Det är inte bara fråga om politiska beslut — det är fråga om hur vi som enskilda deltar i det här arbetet. Vi löser inte problemen om vi varje dag står och talar i den här talarstolen eller fattar beslut, utan det måste sedan följas upp. Vi hjälper här till att skapa förutsättningar. Vad vi behöver är en ny folkkampanj för att skapa en opinion mot drogmissbruket, som i dag är ett hot mot nationen. En sådan folkkampanj borde huvuddelen av det svenska folket kunna ställa sig bakom. Gabriel Romanus har här redovisat utskottets ställningstagande, och därför skallinte jag ta upp den saken. Låt mig emellertid slå fast att utskottets enighet bygger på att vi nu ytterligare skall kämpa för att följa upp de målsättningar som riksdagen drog upp för alkoholpolitiken 1977. En enig riksdag sade då ifrån, att vi måste vidta åtgärder som minskar den totala alkoholkonsumtionen. År 1978 uttalade riksdagen att samhället inte kan acceptera någon form av narkotika som inte är medicinskt betingad. Ett enigt utskott står bakom detta betänkande, och jag skall därför inte polemisera mot någon. Evert Svensson sade att socialdemokraterna redan 1977 krävde krafttag mot missbruket, och det är riktigt. Det var också det året som den borgerliga regeringen lade fram sitt program. Det hade behövt tas krafttag redan före 1977 — det fanns problem då också. Nu är vi alltså eniga, varför det inte finns någon anledning för partierna att disputera sinsemellan. Nu gäller det att följa upp besluten, och det skall jag säga några ord om. Debattklimatet i dessa frågor har blivit sådunt att det bör finnas förutsättningar för ett helt annat arbete och engagemang än tidigare. Det debattklimatet hade vi inte 1977 eller 1978, utan det började komma — vågar jag säga — år 1979 och har sedan utvecklats. Vad det främst handlar om är rehabilitering och förebyggande åtgärder. Det görs f. n. stora satsningar på vårdsidan när det gäller narkotikaoch alkoholskadade människor. Vad som behövs är flexibilitet i vården och en vårdkedja som leder till att människor inte vandrar in och ut på de olika behandlingshemmen och vårdcentralerna, vilket så många f. n. gör. Vi måste ta till vara de vårdresurser som finns. Jag hoppas också att familjevården, där försöksverksamhet pågår, skall utvecklas och bli ett bra komplement till de övriga vårdinrättningarna. Vi måste satsa mer på organisationerna. Det oerhört stora och betydelsefulla vårdarbete som organisationerna bedriver måste samhället ta till vara. Man måste satsa på det engagemang som dessa organisationer och enskilda människor inom dem har. Beträffande landstingens övriga verksamhet skall jag säga några ord om deras friskvårdsarbete, som har vunnit allt större anslutning. Den verksamheten utgör, som jag ser det, ett mycket verksamt medel i kampen mot alkohol och narkotika. Det är inte fråga om att bara diskutera kost och motion, utan hela problematiken måste in i detta friskvårdsarbete. Det gäller både att vidta åtgärder i förebyggande syfte och att arbeta med rehabilitering. Ett led i detta förebyggande arbete är att arbeta för ett decentraliserat samhälle och därmed bättre miljöer. I samhällsplaneringen måste också de sociala aspekterna tas in. Vi måste arbeta för bättre gemenskap och bättre kontakter. Hemmens roll kan inte nog understrykas. Också betydelsen av det personliga ansvar som tidigare talare har tagit upp vill jag livligt betona. För att vi skall klara denna uppgift måste vi göra klart för var och en att det inte räcker med att samhället träder in. Vi alla, du och jag, måste ta vårt personliga ansvar dels för vårt eget handlande, dels för att hjälpa människor. Också skolan har en oerhört viktig roll, som vi har diskuterat tidigare här i kammaren. Den ytterligare informationsverksamhet som vi satsar på måste drivas vidare, och kontakten mellan skolan, hemmen och föräldraorganisationerna måste utvecklas. På samma sätt är kontakten mellan de sociala myndigheterna och hemmen, skolan och folkrörelserna oerhört viktig. Vi måste få till stånd en diskussion ute i samhället, i bostadskvarteren osv. om hur situationen är. Väldigt många föräldrar vet faktiskt inte om vilka problem ungdomarna har. Jag menar att det för att vi skall kunna arbeta vidare är nödvändigt att människor samlas i grupper och tar upp den diskussionen. Det måste alltså till ett engagemang från var och en i dessa frågor. Om vi utgår ifrån att den enighet och det engagemang som kommit till uttryck i det arbete som socialutskottet har presenterat i sitt betänkande också kan föras ut i samhällets olika delar — ut i kommunerna, i landstingen, i organisationerna och i varje hem — tror jag att vi har möjlighet att lyckas. Det är alltså genom det personliga engagemanget, vars och ens deltagan de, som problemen skall lösas. Jag har förut från denna talarstol framhållit att våra folkrörelser tidigare har visat prov på att de kan lösa stora problem och gå till kamp mot missbruk i samhället, och jag är övertygad om att det alltjämt gäller. Våra möjligheter att lyckas på detta område är inte bara en fråga om politiska beslut utan är också beroende av ett gemensamt arbete, och jag efterlyser den verkliga folkkampanjen emot drogmissbruket — vi behöver en sådan de närmaste åren framöver. Det gäller ett långsiktigt arbete, men vi får inte förtröttas i detta utan måste driva det vidare.

Herr talman! Gabriel Romanus ställde i sitt inledningsanförande en fråga om vpk:sinställning, och han väntade sig att jag skulle ge besked om vart vi är på väg. Jag valde att i stället för att begära replik ta upp frågan inledningsvis i mitt huvudanförande. Gabriel Romanus sade att vpk gick emot en höjning av skatten på alkohol. Han hoppades att vpk gått ifrån en tidigare extremt alkoholliberal inställning, och han ville höra hur det förhåller sig med den saken. Det första spörsmålet, att vi gick emot skattehöjningen, är ett faktum — det gjorde vi. Men varför gjorde vi det? Jo, det har vi ganska utförligt förklarat både i vår motion i det ärendet och i den debatt som fördes med anledning av det som vi där skrev. Vi gick emot skattehöjningen därför att vi ansåg att i den situation då förslaget fördes fram det alkoholpolitiska innehållet i beslutet helt och hållet undanskymdes av en ekonomisk-politisk konfrontation, som vid det tillfället förelåg. Vi sade också i den motion som väcktes att vi var helt beredda att i ett samlat alkoholpolitiskt sammanhang diskutera prishöjningar som ett vapen inom ramen för en restriktiv alkoholpolitik. Sedan vill jag bestrida det andra påståendet som Gabriel Romanus gjorde i sitt inledningsanförande, nämligen att vpk skulle vara extremt alkoholliberalt. Jag tror att det är en oriktig bedömning.

Jag skall i det här sammanhanget bara summariskt gå igenom vad vi säger i motionerna. Vi konstaterar att alkoholbruket är ett folkhälsoproblem och i dag uppfattas som ett sådant också internationellt. Mellan en tredjedel och hälften av sjukligheten i Sverige har samband med alkohol. Den sammanlagda vårdkostnaden för alkoholskador kan beräknas ligga så högt som 5 miljarder kronor om året. Ca 6 000 människor i Sverige dör i förtid som följd av alkoholpåverkan. En numer vanlig orsak till plötslig död hos unga människor är blandmissbruk av alkohol och tabletter. Medellivslängden hos vårt folk stiger inte längre. Det beror bl.a. på inverkan av en ökad alkoholkonsumtion i befolkningen. Från vpk ser vi det som synnerligen viktigt att människorna är aktivt intresserade av sin egen och samhällets utveckling och genom egen aktivitet försöker omvandla samhället till sin egen och allas gemensamma fördel. Här ser vi en av drogernas allra farligaste sociala verkningar — drogpassiveringen. Beroendet av droger försätter missbrukaren i en situation där förhållandet till medlet överskuggar allt annat. Drogen förändrar tillfälligt den beroendes verklighetsuppfattning i för honom mera uthärdlig riktning. Det är ju detta som skapar beroendet. Men den obehagliga verkligheten kommer ständigt tillbaka. Den beroende är inne i en ond cirkel. Missbrukaren är passiverad, vilket betyder att han är ur stånd att kämpa för att förändra den verklighet han lever i och i stället ständigt bara försöker tillfälligt förändra sin egen verklighetsuppfattning. Om ett sådant missbruk breder ut sig till allt fler arbetslösa och utslagna i samhället, kan vi få en enorm mängd människor som står utanför den samhälleliga gemenskapen, passiverade och utan möjligheter att påverka vare sig sin egen livssituation eller samhällets utveckling i stort. Därför är det en självklarhet att ett politiskt parti som vill på ett avgörande sätt förändra samhället måste bedriva en bestämd kamp mot allt drogmissbruk. Vi säger i motionen att det är två teorier som har bidragit till att mystifiera drogproblemet. Den ena är sjukdomsteorin, och den andra är symtomteorin. Dessa två teorier har lett till att drogproblemet har setts som ett vårdoch terapiproblem och inte som ett problem som kan tryckas tillbaka genom ideologisk och politisk kamp för arbete åt alla i ett bättre samhälle där alla ges delaktighet. Vi menar att det förhållandet att många drogmissbrukare behöver vård inte behöver innebära att själva drogberoendet betraktas som en sjukdom. Vad gäller symtomteorin så anser vi att det inte räcker med att relatera drogmissbruk till den sociala bakgrunden. Vi erkänner att arbetslöshet, utslagning och sociala missförhållanden är grogrund för missbruk men inte dess enda orsak. Det visas av det faktum att hög konsumtion av alkohol och alkoholberoende förekommer i stor utsträckning också bland människor som är socialt välintegrerade. Men det är också ett faktum att följderna av missbruk blir mycket svårare när det är kombinerat med samtidig social utslagning. Som jag redan antytt är vi av den uppfattningen att det inte räcker med att bara söka förbättra den sociala bakgrunden och vårda de drabbade. Det gäller också att angripa själva medlen, alkohol och andra droger. Det är där som symtomteoretikerna och andra skiljer sig åt. Detta angrepp på medlen kan bl.a. ske genom restriktioner av olika slag. Vad det måste handla om är att få ned totalkonsumtionen. Vad gäller alkohol så finns det ett mycket bestämt samband mellan konsumtion och skador. Det sambandet är betydligt mera skrämmande än vad folk i allmänhet tror. Det rör sig nämligen, vilket Mårten Werner tidigare var inne på, om ett kvadratiskt samband. En fördubblad alkoholkonsumtion leder till en fyrdubbling av alkoholskadorna. Det är också så, att den andel i befolkningen som dricker klart skadliga mängder ökar i en bestämd proportion till totalkonsumtionen. Det finns således mycket starka skäl för att söka få ned totalkonsumtionen av alkohol i samhället. Men vi menar här, i likhet med vad som sades i den av riksdagen antagna alkoholpolitiska propositionen, att restriktioner måste vara förankrade hos befolkningens flertal för att få effekt. I annat fall kan man få ett motstånd mot också helt nödvändiga restriktioner. När det gällt att hålla narkotiska preparat illegala har det funnits ett naturligt stöd bland folket, men när det gäller alkohol — som ju har en bred användning i vår kultur — förhåller det sig annorlunda. Inser man inte detta, kan den restriktiva alkoholpolitiken bli utsatt för en rekyl från befolkningen som motverkar det syfte man vill uppnå. Som jag nyss sade torde det råda en bred enighet om att all hantering av narkotika bör hållas för illegal. Vi menar att all langning och allt innehav av sådana medel måste föranleda rättsliga åtgärder. Vi hävdar också att åtalseftergift för innehav av mindre mängder narkotika inte får existera. Vi är emot legal förskrivning av metadon. Vi tror att det skulle vara möjligt att ingripa kraftfullare mot den ekonomiska brottslighet som följer med försäljningen av narkotika samt att förhindra, eller åtminstone klart försvåra, att pengar från denna hantering så att säga tvättas rena för användning i lagliga projekt. Vidare tror vi att det skulle vara möjligt att väsentligt dra ned den legala förskrivningen av beroendeframkallande mediciner utan att för den skull träda berättigade medicinska intressen för när. Det är väl alltid bättre att arbeta med lösningen av själva problemen än att söka mildra upplevelsen av dem. Vad sedan gäller den trots allt nödvändiga vården av missbrukare vill vi avgörande förändra denna, och det är själva grunden till vårt krav på en ny drogpolitisk utredning. Vår utgångspunkt är att drogproblemen lika litet som andra samhällsproblem kan vårdas bort. Likväl behövs vård av humanitära skäl och som komplement till mera genomgripande åtgärder. Huvudansvaret för denna vård ligger nu hos landsting och kommuner. Dessa huvudmän har en hårt ansträngd ekonomi. Vi kräver här att statliga medel från alkoholbeskattningen skall överföras till landsting och kommuner för att underlätta för dessa att fullgöra sina uppgifter. Det yrkandet har gått till finansutskottet för yttrande. Man yrkar avslag med motiveringen att man är emot en återgång till specialdestinering av statsbidrag och att man i stället vill ha generella bidrag. Jag tycker inte att man av sådana formella skäl skall låta förslaget falla. Vad som krävs är att förhandlingar upptas för överförande av de aktuella medlen. Formuleringen är inte sådan att transfereringen nödvändigtvis skulle vara strängt specialdestinerad. Det kan räcka med att man uttalar att överföringen bl.a. avser att göra det lättare för huvudmännen att ekonomiskt klara sina uppgifter på missbruksvårdens område. På den grunden vidhåller jag motionskravet. I motionen kritiserar vi hårt den nuvarande missbruksvården. Kritiken skjuter in sig på i första hand två punkter. För det första anser vi att vårdinsatserna inte varit kopplade till en genomtänkt syn på drogproblemen i stort. För det andra anser vi att kopplingen mellan behandling och arbetsrehabilitering varit dålig. Vi anser också att det är anmärkningsvärt att man lyckats skriva en proposition om socialtjänsten på grundval av en socialutredning som omfattar 1 600 trycksidor utan att diskutera alkohol och narkotika, trots att majoriteten av klienterna har sådana problem. Vidare påpekar vi att den kontakt mellan vård och arbetsliv som vi anser naturlig och helt nödvändig efter hand blivit allt sämre. Missbrukarna sjukskrivs och ges terapi i stället för produktivt arbete. I motionen har vi också tagit upp frågan om vård utan den behandlades eget samtycke. Vi menar att den frågan fått alltför stora proportioner i debatten. Vården av vuxna skall i normalfallet vara frivillig, men det finns fall där det i både den omhändertagnes och hans omgivnings intresse är helt nödvändigt att ge tvångsvård. Men då skall denna vård inte ges under sken av att vederbörande är psykiskt sjuk, vilket han ju egentligen inte är. Vården skall i stället ombesörjas av den som normalt är social huvudman. Slutligen menar vi att vårdapparaten måste sättas på fötter om den skall kunna ge resultat, vilket är möjligt endast om den centreras till arbetslivet och om arbetsrehabiliteringen blir en grundläggande uppgift. Vi anser att det finns erfarenhetsmässiga belägg för att sådana behandlingsformer verkligen fungerar. Det är mot den bakgrunden vi ställer vårt krav på en ny drogpolitisk utredning. Nu säger utskottet att en sådan utredning bara skulle försena de insatser som behöver göras omedelbart. Vi tycker emellertid inte att så behöver bli fallet. Det rör sig här om att söka nya vägar för missbruksvården. Det borde man kunna göra samtidigt som man fortsätter med insatser efter de gamla linjerna, även om de tyvärr inte gett något påtagligt resultat. Herr talman! Med stöd av det jag anfört yrkar jag under punkt 2 i utskottets hemställan bifall till motion nr 1885 om tillsättande av en ny drogpolitisk utredning och under punkt 3 i hemställan bifall till motion nr 1886 med krav på överförande av medel från alkoholbeskattningen till kommuner och landsting.

Herr talman! När jag sade att vpk tidigare har haft en extrem inställning till de här frågorna tänkte jag i första hand på att vpk som enda parti har föreslagit att man skall sänka åldersgränsen för inköp av alkohol, men också på att vpk som enda parti gick emot förslaget om skattehöjning i höstas. Per Israelssons försvar för detta ståndpunktstagande var kanske en aning pliktskyldigt, och det förstår jag, för vi ser ju nu effekten av prishöjningen. Efter att ha minskat under 1977 och 1978 hade konsumtionen börjat stiga igen under 1979, men den kurvan vände i och med att priserna höjdes. Mot den bakgrunden förstår jag om vpk ångrar att man gick emot prishöjningen. Det pågår tydligen en omorientering när det gäller dessa frågor inom vpk, eftersom man i sin motion säger att man är för en mera restriktiv politik. Jag harinte lyckats hitta någonting om att vpk avstår från sitt krav på en sänkning av åldersgränsen, men jag förmodar att en ändring är på väg också i den frågan. Mycket av det som Per Israelsson sade i dag tycker jag var sympatiskt. Han talade exempelvis om värdet av att minska totalkonsumtionen. Någonting sådant sade inte vpk:s företrädare i höstas, när vi diskuterade skattehöjningen, men jag hälsar uttalandet i dag med tillfredsställelse. Per Israelsson hade två yrkanden. Det ena gällde krav på en övergripande utredning. Som jag ser det behöver vi just nu inte fler utredningar om bakgrund, orsaker och sådana ting. Vi känner ganska väl till allt detta. Vad vi nu behöver är handlingsprogram. Jag tror att kravet på en utredning i huvudsak fyller funktionen att underlätta för vpk att göra en omkostymering. Men den saken får ni klara på egen hand utan någon statlig utredning. Jag önskar er lycka till. Det andra yrkandet gällde att de medel som man får in genom alkoholskatten skulle gå direkt till kommunerna. I höstas föreslog ni att medlen skulle gå direkt till Länkrörelsen. Jag sade då att Länkrörelsen nog skulle bli förvånad, om staten plötsligt hällde över den mer än 1 miljard kronor — dess anslag ligger ju på omkring 10 miljoner. Den ståndpunkt ni framför i dag visar hur illa genomtänkta era förslag var i höstas, men ni har ju glädjande nog övergett dem. Vi skall försöka se till att kommuner och landsting får de resurser de behöver, men vi bör inte införa en koppling mellan vissa skatter och vissa ändamål. : Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Gabriel Romanus tycks mena att vi håller på med en omorientering, men det är nog inte alldeles riktigt. Vi debatterar frågan — debatt förekommer väl inom alla partier som försöker komma framåt. Gabriel Romanus frågade om åldersgränsen. Detta är en fråga som vi har diskuterat. Alla måste inse att det är mycket svårt rent logiskt att verka för att få igenom en åldersgräns som ligger högre än myndighetsgränsen. Jag tror emellertid att vi i dagens läge övergångsvis skulle kunna vara beredda att ha kvar en högre åldersgräns, även om det från logisk synpunkt är mycket svårt att förklara detta för människorna. Gabriel Romanus sade att vpk håller på med något slags omkostymering, men det vill jag ifrågasätta. Men vi har lyckats att engagera fler människor inom vår rörelse i de här frågorna, och det tror jag är viktigt. Sedan till skattefrågan där vi gick emot regeringsförslaget. Om nu det verkliga motivet inte var statsfinansiellt utan det bara handlade om att driva alkoholpolitik kan man fråga sig varför ni ville höja skatten på läskedrycker och lättöl. Är detta också någon sorts alkoholpolitik? Det är ju en mycket låg alkoholprocent i t.ex. lättöl, och i läskedrycker finns det ju ingen alkohol alls. Det tycker jag inte heller är riktigt konsekvent.
Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort. Jag har inte kritiserat vpk för att ni ändrar ståndpunkt. Det tycker jag är bra. Det är inte något att skämmas för. Har man haft en åsikt som har visat sig inte hålla inför verkligheten —t.ex. kravet på en sänkning av åldersgränsen och detta att ni motsatte er skattehöjningen i höstas; det visade sig ju att den var befogad — tycker jag att det är bra om ni ändrar åsikt. Det beöver ni inte be om ursäkt för. Missförstå mig inte på den punkten. Men, Per Israelsson, försvara inte en omöjlig sak, försvara inte att ni sade nej till skattehöjningen i höstas. Det är alltid svårt att föra en debatt om motiven hos andra människor. I regel finns det flera motiv för en åtgärd. Det viktiga beträffande höjningen av skatten på alkohol var ju effekten. Hade vi gjort som vpk ville hade vi inte fått den sänkning av alkoholkonsumtionen som nu glädjande nog har inträffat och som även Per Israelsson måste tycka är bra, eftersom han här i dag har talat för en sänkning av dem totala konsumtionen. Nils Berndtson, som i höstas företrädde vpk, ifrågasatte ju värdet av åtgärden från alkoholpolitisk synpunkt. Han sade att man inte vet vilka som minskar sin konsumtion. Något sådant tal har vi glädjande nog inte hört från Per Israelssons sida i dag. Så i all välmening skulle jag vilja ge er rådet att fullfölja er omorientering i stället för att försöka förneka den. Då har ni min respekt. Om ni försvarar ståndpunkten från i höstas och svävar på målet när det gäller åldersgränsen, blir jag mindre entusiastisk.

Herr talman! Beträffande beslutet i skattefrågan vill jag säga att vi håller fast vid vår ståndpunkt. Där omvärderar vi inte och försöker inte be om ursäkt. Efter att ha fört ut frågan i partiet fick vi uppfattningen att vi handlat riktigt. De allra flesta ansåg att vi hade handlat riktigt och uppfattade frågan som en skattepolitisk fråga. I den redovisning som från regeringshåll gjordes inför riksdagen räknade ni med — ni sade visserligen att det bara var ett räkneexempel— att det i huvudsak skulle bli en oförändrad konsumtion. Det här var ett sätt att tillföra statskassan mer pengar, som skulle ge utrymme för att sänka marginalskatter osv. Vi skall inte ge oss in i någon ekonomisk debatt — någon sådan skall inte föras i dag — men vi uppfattade att detta var huvudsyftet med förslaget. Det alkoholpolitiska momentet var helt undanskymt, så som vi såg det. Förslaget framfördes i ett läge då det var konfrontation om den ekonomiska politiken. Det var alltså huvudskälet till att vi då gick emot förslaget, men samtidigt sade vi i vår motion att vi var beredda att i ett samlat alkoholpolitiskt sammanhang medverka till en restriktiv alkoholpolitik, där också prisinstrumentet kunde användas. Det sade vi då, och det står vi för i dag. Vi har inte anledning att be om ursäkt för det.

Herr talman! Vi har under de senaste månaderna haft en mycket intensiv och engagerad debatt i en viktig samhällsfråga. Jag tycker att det är värdefullt att notera de många unga människornas engagemang i detta arbete. Massmedia har också verkligen satsat på ett brett utbud —t.o.m. i en sådan utsträckning att många människor har tyckt att det har varit ett överutbud från massmedias sida. Men jag hoppas att vi skall kunna fånga upp en hel del av det starka engagemang som har funnits just i det sammanhanget när det gäller den fråga vi i dag tar upp. Jag har i dag fått i min hand ett uttalande som Ungdomens nykterhets förbund gjorde i föregående vecka — i hopp om att, i den mängd av information som tonade fram i samband med kärnkraftsdebatten, även kunna få fram ett annat budskap. Men det lyckades inte. Massmedia var inte intresserade. Jag skulle vilja nyttja tillfället att få citera åtminstone några satser ur uttalandet. Rubriken lyder ”Det som göms i snö”. Sedan heter det: ”Protesterna mot förstörelsen av vår miljö har ökat år från år. Utsläpp från fabrikerna förstör luften vi andas. Maten vi äter ger oss cancer. Naturen omkring oss dör av försurning och gifter. Så här års, när snön börjar smälta, ser vi burkar, skräp och flaskor som dolts av snötäcket under vintern. Samtidigt som töandet, pågår avslöjandet av ännu djupare miljöproblem i vårt samhälle. Alkoholen slår ut allt fler. Unga människor går under. Droger av olika slag har accepterats så länge, att vi idag, men med öppna ögon och statsmaktens goda minne låtit hundratusentals människor hamna vid sidan av samhället. Nu när 60 och 70-talens liberala tänkande töar undan kan vi se hur penningstarka intressen, ett kortsiktigt tänkande och en miljödebatt som bara sett till de yttre miljöproblemen, givit oss en generation av unga utslagna människor.” Jag tycker att det här budskapet från Ungdomens nykterhetsförbund är värt att notera. Vi skall inte skapa en hysteri kring alkoholfrågorna, utan vi skall försöka verka för att få en debatt och ett åtgärdspaket som kan accepteras och kännas meningsfullt för de många människorna. Men vi måste tyvärr notera att alkoholbruket ökar på nytt. Vi noterar också det glädjande förhållandet att massmedia i högre grad än tidigare deltar i debatten och inser att de åtgärder som krävs är nödvändiga och att vi har fått en olycklig utveckling. Det råder i dag heller inte något tvivel om att drogbruket utgör ett av våra största samhällsproblem. Orsakerna därtill är naturligtvis många. Vi kan se frågan i ett längre tidsperspektiv och konstatera att det under årtionden har funnits ett mycket omfattande missbruk. Man ställde tidigt förhoppningen att kampen mot missbruket och dess sociala problem genomgripande skulle förändras i och med att människorna fick bättre levnadsvillkor. I det hänseendet har nog många av oss gjort en missräkning. Självfallet skiljer sig dagens samhälle från gårdagens. Mycket har förbättrats, men utvecklingen har också skapat nya problem. Kampen mot alkoholmissbruket måste utgå från det samhälle som vi lever i. När vi nu kritiskt granskar vårt samhälle kan vi blott konstatera, att trots den målmedvetna satsningen på välfärdssamhället finns ännu de stora bristerna kvar. Den främsta yttringen av de sociala problemen är just alkoholmissbruket, som i allt högre grad — vilket redan har framhållits i denna debatt — tränger ned i de allra yngsta årskullarna. Men det får inte göras så enkelt att det bara stämplas som ett ungdomsproblem. Låt vara att utslagningens första tendenser möter oss redan i skolan och i de ungas fritidsaktiviteter, men det är de vuxnas vanor som påverkar ungdomens. Därför måste åtgärder vidtas på bred front och med både generella och individuella insatser — ett åtgärdspaket som grundar sig på våra folkrörelsers människosyn: alla människors lika värde och ansvar för varandra. En devis som jag personligen känner mycket starkt för är: omsorg och omtanke om varandra. Detta kan bara genomföras i ett samhälle präglat av rättvisa, solidaritet och gemenskap. Efter att ha tagit del av socialutskottets betänkande känner man nästan att det andas en uppmaning till oss alla att verkligen gå i intensiv kamp mot alkoholoch drogbruk. Jag tycker mig kunna utläsa en utmaning till oss alla att delta iden kampen. Utmaningen riktar sig inte minst till oss äldre men helt naturligt även till måttlighetsbrukarna. Det är den totala konsumtionen som måste minskas. Detta kan endast ske genom att var och en ser över sin egen konsumtion eller tar det fulla ansvaret att helt avstå från alkohol. Jag läste för någon tid sedan ett yttrande som jag tyckte mycket om och som löd: ”Det räcker inte att få ungdomarna att sluta dricka sprit för att skapa en positiv situation för dem.” Det var bra sagt. Många ungdomar är ensamma, saknar kontakter och känner att de har svårt att påverka sin egen situation. Det är därför positivt att i dag kunna konstatera, att tankegångarna i utskottets förslag innebär ett accepterande av den socialdemokratiska partimotionen om insatser under rubriken Alkoholfri nöjesverksamhet. Den bygger reellt på en hemställan från de samlingslokalägande riksorganisationerna — Folkets hus-föreningarna, bygdegårdarna och nykterhetsrörelsens Våra gårdar — som gemensamt har utarbetat förslag till sådana aktiviteter. Nu synes vi få chansen inom samlingslokalrörelsen. Insatserna måste ses mot bakgrund av att just alkoholkonsumtionen är speciellt hög i de lägre åldrarna. Undersökningar visar att 60 90 av trettonåringarna använder alkohol. Bland sextonåringarna är det 90 96 som konsumerar sprit regelbundet, t.o.m. i berusningssyfte. För att komma åt detta och för att förändra attityderna krävs sådana här speciella insatser. Vi måste vara medvetna om att det arbetet kommer att ta lång tid och kräva ännu större insatser av både samhället och folkrörelserna. Men det kommer också att ställa krav på föräldrarna och inte minst på ungdomarna själva. Låt mig notera att en rad folkrörelseaktioner just nu är på gång —t.ex. av IOGT-NTO-rörelsens folkresningskampanj, frisksportarrörelsens folkriksdag mot alkohol samt, inte minst, den speciella ungdomsaktionen med våra större ungdomsorganisationer som initiativtagare. Allt detta visar att folkrörelserna känner sitt ansvar och är beredda att göra insatser. Jag kanske får uttala den förhoppningen att de här aktiviteterna av folkrörelserna inte glöms bort av massmedia — de behöver få massmedias hjälp för att deras arbete skall lyckas. Dessutom har här tidigare noterats den samhälleliga kampanjen mot langning. Jag noterar också i utskottsbetänkandet att den av riksdagen beslutade utredningen om det ”tunga” narkotikamissbrukets omfattning inom kort skall presenteras. Det är glädjande, eftersom det är mycket viktigt att vi inte glömmer bort narkotikan när vi debatterar drogfrågorna. Även här måste samhällsinsatser vidtas för vård och förebyggande åtgärder. I motionen 493 har jag tillsammans med några riksdagskolleger yrkat på en mer inträngande studie över alkoholkonsumtionens fördelning och utveckling — alltså återkommande studier, inte någon engångsinsats. Utskottet säger i sin skrivning att det måste vara en självklar uppgift för såväl regeringen som den alkoholpolitiska nämnden att fortlöpande följa utvecklingen och vidta åtgärder som är påkallade. Låt mig säga att när jag läser detta ser jag det närmast som en from önskan. Jag är nämligen övertygad om att här måste specifika åtgärder vidtas och ekonomiska resurser ställas till förfogande för att vi skall kunna nå ett gott resultat. Nu hänvisar utskottet motionskravet vidare till den kommission som i utskottsbetänkandet föreslagits för att pröva och ta hand om alla de olika förslag som just nu likt ballonger kretsar i luften. Det kanske är en chans, om kommissionen verkligen jobbar effektivt. Jag noterar att utskottet när det gäller vår motion säger att regeringen skall ha ett ansvar, att den alkoholpolitiska nämnden skall ha ett ansvar och att den tillkommande kommissionen också skall ha ett ansvar för att se över det här. Dessutom nämns socialtjänstens beredningsgrupp. Man kan naturligtvis fråga sig vilka förhoppningar man som motionär kan ha när ens motionsförslag skall hamna i så många olika händer. Men vi motionärer tror ändå att det i dag inte finns någon anledning att yrka direkt bifall till motionen, utan att det är bättre att i stället verkligen bevaka ärendet och förhoppningsvis också förvissa sig om att de olika instanserna har förstått motionens anda och mening. Dessutom noterar jag att utskottets talesman Gabriel Romanus i sitt anförande betonade att utskottets ledamöter nu skall noga följa regeringens handläggning av ärendet och utskottets framtoning kring det åtgärdspaket som föreslås i betänkandet. Och om detta inte sker skall frågorna tas upp igen genom ett utskottsinitiativ. — Detta kanske är det tryck som regeringen behöver utsättas för i det här allvarliga läget.

Herr talman! Vi har ju nu redan diskuterat älkohökitvationen och vår alkoholpolitik en ganska god stund och också ganska ingående. Det är därför inte min mening att här ta upp alla de synpunkter och argument som jag annars kunde ha skäl till. Men jag vill ändå stryka under några synpunkter och kanske komplettera en del andra. Först vill jag då säga att om vi skall ha någon chans att komma till rätta med det bekymmersamma alkoholproblemet — ja, hela missbruksproblemet — måste vi vara uppmärksamma på förhållandena i samhället i stort och beredda till insatser över hela fältet både när det gäller förebyggande arbete, restriktioner, vård och rehabilitering. I riksdagsbeslutet 1977 slog vi fast att målet för den framtida alkoholpolitiken skall vara att minska den alltför höga alkoholkonsumtionen. Men nu kan vi tyvärr konstatera att vi inte lyckats med det. Alkoholkonsumtionen hari stället stigit under år 1979, och nu ser vi med oro på vad som kommer att ske i början av 1980-talet. Visserligen sjönk konsumtionen något i slutet av 1979, men det berodde troligen på höjningen av priserna på alkoholdryckerna. Det är därför viktigt vad utskottet säger, när det påpekar att tiden har varit för lång mellan de två senaste prishöjningarna. Vid riksdagsbeslutet 1977 ställde vi stora förhoppningar på den s.k. A-nämnden, men den har tydligen haft stora initialsvårigheter, vilket utskottet också har konstaterat. Vi hoppas nu att nämnden under den nya ordförandens ledning kommer fram med fler och mer konkreta förslag än hittills. Skall inte vår trovärdighet som riksdagsmän sättas i fråga måste vi nämligen se till att vi lever upp till vårt beslut från 1977 om att minska alkoholkonsumtionen. Trots alla larmrapporter som når oss om den kris som alkoholen håller på att försätta oss i finns det dock vissa positiva inslag. Jag tänker då bl.a. på den uppmärksamhet som nu ändå riktas mot alkoholen och de skador som detta medel förorsakar både individ och samhälle. För bara några år sedan hade det varit omöjligt att föra en sådan alkoholdebatt som den som i dag ändå förs både i massmedia, i samhället och man och man emellan. — Rune Gustavsson var också inne på detta med det förändrade debattklimatet. Också det stora antal motioner som har väckts på det här området liksom det eniga utskottsbetänkandet är tecken på en ändrad inställning till alkoholproblemet. Det är också glädjande med den satsning som regeringen nu vill göra, inte minst då det gäller information. Ett enigt utskott har gått ännu längre och föreslår ytterligare ekonomiska satsningar. Jag instämmer i vad flera talare har sagt, att frivilligorganisationerna är oerhört betydelsefulla för arbetet på alkoholområdet — för information, vård och rehabilitering. En stor del av de medel som har ställts till A-nämndens förfogande går till information på våra arbetsplatser. Det tror jag är en riktig och viktig insats. Vi måste nämligen lära oss att bättre ta hand om och intressera oss för varandra. Vi kanske inte alltid tänker på att våra kamrater som vi dagligen umgås med kan behöva vår hjälp och vårt stöd. Många som vi minst anar kan ha begynnande alkoholproblem. Tidiga hjälpinsatser kan då ha avgörande betydelse för dessa personers framtida tillvaro. Jag vill instämma i vad Mårten Werner sade, att människor är mer betydelsefulla än paragrafer och pengar. Men alldeles speciellt måste informationsinsatserna vända sig till våra ungdomar och deras föräldrar. Jag hoppas att den stora kampanj som nu startas mot langning skall ge resultat. Jag motionerade redan förra året om en sådan kampanj och kommer därför att följa denna med stort intresse. En annan grupp som vi inte heller får glömma bort i det här sammanhanget är invandrarna. De har säkerligen ofta orsak att känna sig isolerade och övergivna och är då i farozonen när det gäller alkoholen. Inte minst invandrarungdomarna befinner sig i en svår situation då de kommer i kontakt med svenska alkoholvanor. Upplysning och stödjande insatser till gravida kvinnor bör utökas och intensifieras. Barnen bör åtminstone få födas till världen utan att redan då vara skadade av alkohol. Men trots de stora satsningar vi gör och har gjort på informationsområdet tycks det inte räcka till för att minska den alltför höga konsumtionen. Folkpartigruppen i Stockholms kommunfullmäktige tog därför för litet mer än ett år sedan initiativ till en parlamentarisk utredning om alkoholsituationen i Stockholm. Den fick också i uppdrag att lägga fram förslag till alkoholpolitiska åtgärder för att minska den verkligt oroande höga alkoholkonsumtion som vi har och som vi alla här i huset inte kan undgå att se konsekvenserna av ute på Sergels torg och på andra offentliga platser i staden. Under det omfattande alkoholpolitiska utredningsarbetet har man kunnat konstatera en omsvängning mot tidigare i synen på alkoholproblemen både bland de politiska partirepresentanterna och bland socialarbetare och andra som har funnits med i en referensgrupp. Det intressanta är också att utredningen har blivit enig trots att våra förslag i många delar är ganska långtgående. Men vi är alla införstådda med att krafttag måste tas när t.ex. tre av fyra 12-13-åringar i Stockholms skolor använder alkohol — och nio av tio 14-åringar. Inte heller kan vi förbli oberörda då vi vet att var fjärde patient på våra akutmottagningar i Stockholms län kommer in alkoholpåverkad, eller att var tredje säng på Södersjukhuset är upptagen av en alkoholskadad, eller att alkohol finns med i sjukdomsbilden för mer än hälften av patienterna på våra psykiatriska sjukhus. Jag nämner den här utredningen, som går under förkortningen LUKA, eftersom den fått ganska stor publicitet och eftersom många kommuner ute i landet bett att få vår utredning för att se vad som går att använda i just deras fall. Bland sina många förslag, som jag här naturligtvis inte kan gå närmare in på, för LUKA-utredningen fram ett par vilka också berörs i de motioner som nu behandlas i det här betänkandet. Sålunda önskar utredningen att regeringen skall ta initiativ till forskaingsinsatser, som belyser formerna för och effekterna av ett på datateknologin baserat ransoneringssystem. Likaså begär utredningen att lämpligheten och effekterna av registrering av alkoholinköpen skall övervägas och jämföras med andra möjliga alternativ, t.ex. obligatorisk legitimationskontroll. Dessa förslag går ganska bra ihop med utskottets förslag om att ett särskilt samarbetsorgan skall inrättas och bl.a. få till uppgift att utreda hur inköpsregistrering och ransonering tekniskt kan ordnas. I dagens tidningar kan vi läsa att A-nämnden föreslår att skatten på läskedrycker och lättöl skall tas bort och ersättas av en högre skatt på sprit. Det är ett förslag som också den alkoholpolitiska utredningen i Stockholm fört fram och som vi tror kan påverka ungdomens dryckesvanor. Jag hoppas därför att regeringen behandlar det här förslaget från A-nämnden positivt. Ett annat av utredningens förslag som också har allmänt intresse är att polisen skall ges större resurser för att kunna övervaka langningen och att man skall överväga strängare påföljder när det gäller langningen. En fråga som tas upp i detta betänkande och som jag har motionerat och interpellerat om här i riksdagen gäller behovet av tillnyktringsenheter. En försöksverksamhet pågår ju f. n. och skall naturligtvis utvärderas, men det är oerhört angeläget att det inte blir någon fördröjning, utan att en utbyggnad av sådana här enheter kan komma till stånd fortast möjligt. Vi vet alla vilka svårigheter och brister som i dag finns när vi omhändertar de berusade på våra polisstationer. De senaste dagarna har ju gett oss exempel på detta. Så till slut, herr talman, ett annat avsnitt. Viktigt är att vi också skapar alkoholfria miljöer. Det gäller inte minst för våra ungdomar. Thure Jadestig var nyss inne på detta. Att de kommunala fritidsgårdarna skall vara alkoholfria är vi väl alla överens om, men dessutom bör vi se till att vi får en del alkoholfria nöjeslokaler. Och på det området behövs insatser från både stat och kommun. Vi vet ju att ungdomarna gärna söker sig till tätorten eller till city, och då bör där finnas alternativ till de nuvarande kommersiella alkoholmiljöerna. En annan form av alkoholfria miljöer har Olle Grahn och jag uppmärksammat i en motion, som behandlas i det här betänkandet. Vi föreslår i denna motion att alkoholfria restauranger och kursgårdar skall få statligt stöd till investeringar, eftersom de har en svår konkurrenssituation i förhållande till alkoholrestauranger, som ofta får sina förtjänster genom sin alkoholservering. Vi konstaterar med tillfredsställelse att utskottet föreslår att denna fråga skall behandlas i samband med att utredningsförslaget om alkoholfri motellverksamhet läggs fram. Även om alkoholfrågan under senare tid ägnats stor uppmärksamhet får det nu inte bara stanna vid fagert tal. Nej, här kommer att krävas insatser av oss alla — även om det kan innebära avkall på personlig bekvämlighet i solidaritet med andra, som inte kan stå emot alkoholsedens tryck. Jag tror också att det måste bli ”inne” att avstå från alkohol. I det sammanhanget har ju tobaksinformationen faktiskt lyckats bättre och har kanske en del att lära oss när det gäller vår kamp mot alkoholen. Herr talman! Med den förhoppningen ber jag att få yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 31.

Herr talman! Det ökade alkoholmissbruket i vårt land är en angelägenhet som angår oss alla. Ingen kan säga sig stå vid sidan om och inte bekymras av problemet och den debatt som detta ger anledning till. Jag bortser inte från att samhället inom kort kan tvingas till åtgärder som nu ter sig främmande, starkt inskränkande och frihetsberövande, helt enkelt därför att problemet kanske har en större omfattning än vi har alldeles klart för oss. Mot den bakgrunden är jag litet förvånad över utskottet, som i sitt betänkande inför en utomordentligt stor blandning av förslag egentligen varit ganska kallsinnigt till mera genomgripande förändringar. Således fäster jag mig vid att man har upphöjt representationsspriten till en av de stora och avgörande frågorna. Jag kan nämligen inte tänka mig att man kan lägga ett förslag längre bort ifrån problemet än vad man har gjort just när man riktar uppmärksamheten på den detaljen. Men jag avser inte, herr talman, att uppehålla mig vid detta, utan jag tänkte säga några ord med anledning av en motion som några moderater väckt. Vi har menat att en sänkning av den totala alkoholkonsumtionen är den viktigaste åtgärden. För att nå framgång i en sådan strävan har vi ansett att hela samhällets resurser i fråga om press och massmedieapparat i övrigt — inga undantagna — skulle användas. Följaktligen har vi, kanske litet fantasifullt, sagt att vi erinrar oss en kampanj i vårt land för några år sedan som hade utomordentligt stor genomslagskraft. Vi har talat om hur massmedieapparaten — bl.a. televisionen — användes vid övergången till högertrafik, som exempel på en kampanj som ingen kan undgå att märka och engageras av. Vi tror att den sortens kampanj, som når fram till alla människor, som når in i alla hem och alla vardagsrum, är viktigare än den typ av åtgärder som utskottet nu föreslagit och som enligt mitt förmenande har utomordentligt marginell effekt. Jag är därför litet förvånad över att utskottet så pass oengagerat omnämner den typ av förslag som lagts: ”Utskottet har ingenting att erinra mot att kampanjer av det slag som motionärerna föreslår kommer till stånd.” Det är en entusiasm som verkligen är skickligt maskerad, och skrivningen får väl närmast uppfattas som att det var väl ändå inte så angeläget. Jag vill gärna få ett besked ifrån utskottet om det är så detta skall läsas, för då tycker jag att utskottet inte har satt sig in i problemen och funderat över dem utan egentligen har velat skydda ett dåligt samvete med att lägga ett förslag såsom det om alkohol i representationssammanhang. Beträffande en annan motion talar man om alkoholseden i det mera konventionella programutbudet i radion och televisionen, pekar på programföretagens fria ställning och säger att man med hänsyn till avtalet med staten inte kan ha några synpunkter på detta. Jag tycker att också detta är lamt i överkant. Skulle riksdagen inte kunna bestå sig med en uppfattning i den här frågan är det utomordentligt förvånande. Det behöver inte vara vår angelägenhet för att riksdagen skall kunna uttrycka att förhållandena är otillfredsställande i många fall så som de nu är, liksom att massmedieapparaten skulle kunna användas i ett bestämt kampanjsyfte. Det är, herr talman, alltså för att ge uttryck åt ett visst misslynne över att utskottet är så kallsinnigt till denna till alla människor riktade kampanjverksamhet som jag har tagit till orda. Jag har inget yrkande.
Herr talman! Eftersom Arne Andersson i Ljung ställde en direkt fråga till mig skall jag bara be att få framhålla, att utskottet inte är kallsinnigt till tanken på en bred information i alkoholfrågan. Vi har sett det som en viktig sak. Det finns två skäl till att vi inte direkt tar ställning och uttalar oss om en sådan kampanj. Det första är att vi ställer oss bakom den kampanj som nu är planerad och som har ett speciellt syfte, nämligen att motverka överlåtelse av alkohol till ungdom. Det andra är att vi nu föreslår att regeringen skall tillsätta ett särskilt samordningsorgan för att snabbt utarbeta ett handlingsprogram. Det är flera motionsyrkanden som vi hänvisar till det samordningsorganet. Det är inte på något sätt uttryck för kallsinnighet — det vill jag understryka. Vi menar att det mäste ges information. Vi säger också att informationen skall ta sikte på att belysa inte bara effekterna av missbruk utan också sambandet mellan skadorna och alkoholsederna, den totala alkoholkonsumtionen. Det är inte uttryck för någon ljumhet i utskottets uppfattning att vi inte omedelbart skriver under de konkreta förslag till kampanj som Arne Andersson m.fl. har ställt. Jag vänder mig mot försöket att spela ut det förslaget mot vad utskottet har sagt om offentlig representation. Jag sade, för att förebygga missförstånd, att vi inte tror att det är den stora åtgärden på missbruksområdet — vi har bara velat besvara motionerna. Eftersom vi anser det angeläget att riksdagen uttalar sig om de principer som skall gälla för statlig verksamhet, har vi föreslagit ett tillkännagivande på den punkten. Men det är inte någon värdering av åtgärdernas inbördes betydelse. Jag är tacksam om många sluter upp bakom utskottets ståndpunkt i sak, men jag vill understryka att varken de som är för eller de som är emot den bör påstå att utskottet skulle mena att spritfri representation är den stora åtgärden på alkoholområdet, för det anser vi inte.
Herr talman! Jag är tacksam för Gabriel Romanus klarläggande. Han har gjort klart att den skrivning som jag uppfattat som negativ inte skall läsas på det sättet, och det tycker jag i så fall är utomordentligt bra. Då är det klarlagt att man anser att de åtgärder som vi föreslår måhända så småningom kan komma att användas i kampanjarbetet. Därutöver vill jag notera att Gabriel Romanus sade att han inte betraktar frågan om alkoholfri representation som särskilt viktig. Jag delar den uppfattningen.
Herr talman! Jag uttryckte mig inte riktigt så. Jag sade att det inte är den stora åtgärden som kommer att få de stora effekterna. Men jag tycker visst att det är viktigt vilka principer som skall gälla för alkoholkonsumtion på skattebetalarnas bekostnad. Jag borde kanske ha sagt i den förra repliken att vi självklart måste följa de avtal som gäller mellan staten och Sveriges Radio. Vi kan inte under pågående avtalsperiod plötsligt kräva att radion skall ställa upp på ett sätt som inte har föreskrivits i avtalet. Det är saker som mani så fall får ta upp när man skriver nya avtal. Staten har ingått ett avtal; då har riksdagen dragit upp riktlinjer. Tills de ändras skall de gälla.
Herr talman! Jag tillhör självfallet också dem som är utomordentligt angelägna om att ingångna avtal skall respekteras. Men när det gäller avvägningen mellan respekten för avtalet och den vilja som riksdagen skulle kunna uttala i en viktig angelägenhet är jag alldeles säker på att huvuddelen av svenska folket menar att vi väl skulle kunna tala med TV-bolaget om möjligheten att få de här synpunkterna beaktade. Så rasande viktigt kan det, herr Romanus, inte vara med avtalet, att vi skall ha det som en sköld framför oss. Det kan rent av tyda på att vi inte har något starkare engagemang i frågan.
Herr talman! Välfärdssystemet i Sverige är förmodligen världshistoriens första om man ser till bredden och djupet. På mindre än en mansålder utvecklades Sverige från ett fattigt u-land till ett rikt industriland. Arbetarrörelsen i vårt land har — ibland under hårt motstånd — med olika reformer lagt grunden till dagens välfärdssamhälle. Den materiella standarden för människor har nått en nivå, som våra pionjärer säkerligen inte kunnat drömma om. Men välfärden har fått sina avigsidor, som varken pionjärerna eller vi som nu lever och verkar riktigt tänkt oss. Vi har ca 300 000 människor med svåra missbruksproblem. I det utskottsbetänkande, som vi nu behandlar, konstateras att alkoholmissbruket tillsammans med narkotikamissbruket är vårt lands största sociala problem.

Narkotikamissbruket är den moderna Alkoholpolitik tidens gissel, som det finns starka ekonomiska krafter bakom. Den ekonomiska brottsligheten och narkotikahandeln har sina givna samband. Människor som kommer in i missbruket slås ofta ut ur samhällsgemenskapen, ur arbetsgemenskapen, ur kamratkretsen, ur familjen, ur skolan. Att bli utslagen ur välfärdssamhällets materiella välstånd kan vara mycket hårdare, brutalare än det någonsin kan ha varit att bli utslagen i Fattigsveriges samhälle. I den socialdemokratiska motionen 283 redovisas det tiopunktsprogram, som den socialdemokratiska partikongressen 1978 antog som ett brett upplagt treårsprogram för åtgärder på missbruksområdet. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet har tillstyrkt flera av de förslag som den socialdemokratiska partimotionen tagit upp och att ytterligare medel ställs till förfogande för det här viktiga arbetet. Jag tror det är angeläget, som också utskottet konstaterar, att man satsar på nya vårdoch behandlingsmetoder. I den socialdemokratiska motionen anförs att det är väsentligt att man kan erbjuda mer av differentierade insatser än vad man kan i dag. Många behöver få hjälp med att ordentligt bearbeta sina problem, medan andra mår bättre av att få en behandling som är mindre kravfylld. Små hemliknande institutioner som kan ge kvalificerade stödinsatser behövs. Jag tror att vi i dag kan konstatera att det i många fall är så att det vi kallar för vård endast är en falsk varubeteckning för förvaring. På det medicinska området kan vi ofta göra underverk med människor, medan vi på det socialt mänskliga planet ofta står handfallna. Vi kan reparera kroppen men inte själen. Vi har ju haft en period under 1960-talet och början av 1970-talet när allt skulle lösas, om vi bara ändrade på samhället. Så enkelt eller så svårt behöver detinte vara. Jag noterar att Per Israelsson sade att det inte räcker att relatera till den sociala bakgrunden. Visst är ofta människors livsmiljö i samhället bidragande orsak till missförhållanden, men det får ju inte bli så att, som det heter, ”medan gräset gror, dör kon”. Det finns hos alla människor något som vi kan ta vara på, något som vi kan bygga på för att få in dem i en mänsklig gemenskap. Men vad hjälper det missbrukarna om vi lyckas klara ett rehabiliteringsarbete i en samhällets institution, om de sedan släpps ut till ett samhälle där ingen bryr sig om dem, där de känner sig ensamma och isolerade? Då är vägen tillbaka till missbruket — som oftast är en flykt från den obehagliga verkligheten — ganska bekväm att gå. Regeringen föreslår höjningar till organisationernas verksamhet, och utskottet plussar på med förslag från den socialdemokratiska motionen. Tyvärr tillstyrker inte utskottet förslaget om ett nytt anslag till socialt arbete och information i arbetslivet. Jag beklagar det. LO bedriver i samarbete med 39 Verdandi en kamratstödjande verksamhet inom ca 120 projekt på olika arbetsplatser. Jag tror att det är oerhört viktigt att sådan verksamhet får möjlighet att bedrivas i ökad omfattning och att den får ett kontinuerligt stöd. Jag noterade att Gabriel Romanus beträffande denna verksamhet sade att den är en av de nya framgångsvägar som behövs. Arbetslivet är kanske den mest betydelsefulla gemenskapen för människor. Lyckas jag med ett arbete, har jag större möjligheter att lyckas i andra sammanhang — i familjen och i fritidslivet.

Vi löser inte problemen genom att stå här i talarstolen, sade Rune Gustavsson, och Margareta Andrén sade: Det får inte bara bli fagert tal. Jag håller helt med om det. Men jag menar att våra folkrörelser måste ta sitt ansvar och målmedvetet arbeta på att få med människor i den gemenskap som ryms i verksamheten i en folkrörelse. Hos alla människor finns det något som man kan fånga upp. Det är klart att ett sådant här arbete kräver speciella insatser av oss i folkrörelserna. Det kan bli jobbigt. Ett sådant socialt arbete kanske bryter det förträffliga mönster vi har i vårt Organisationssverige. Den f.d. missbrukaren kanske inte platsar i vår gemenskap. Vår välmenta sociala insats — om vi nu försöker göra en sådan — kanske misslyckas. Nåväl, det kanske den gör både en och två gånger, men jag tror ändå att det är vår skyldighet att ställa upp. Vi har alla behov av att bli omtyckta, att bli uppskattade och att få uppmuntran. Vi har alla behov av att känna värme och gemenskap, av att känna att vi betyder något. Visst behöver vi samhälleliga institutioner som ger vård och rehabilitering, men jag tror att det är ännu viktigare att den vården följs upp av gemenskapsarbete och medmänsklighet i det vardagliga livet. Och där tycker jag att alla vi som verkar inom folkrörelserna har en stor uppgift. Samhället skall givetvis ge organisationerna stöd, men sedan borde det vara en utmaning för organisationerna att få med de utslagna människorna i sin gemenskap. Missbruket är ett rop på hjälp. En idéburen verksamhet är ett meningsfullt alternativ till alkoholeller narkotikamissbruk. Det har under de senaste månaderna talats mycket om faror och risker, om oro och rädsla för framtiden, och vi har blivit uppmanade att tänka på våra barn, på den kommande generationen. Det som oroar mig mest av allt är det ökade alkoholoch narkotikamissbruket och dess effekter på de unga människorna som skall forma morgondagens samhälle. Vi måste ge dem en chans. Vi måste se till att de får ett alternativ som ger dem en framtidstro. Jag tror att det är en god investering vi gör, om vi prioriterar i insatser för en mänsklig tillvaro för alla människor. Det är en mänsklig rättighet att få leva ett harmoniskt, drägligt liv. I ett välfärdssamhälle borde denna mänskliga rättighet vara en självklarhet.

Herr talman! I den allmänpolitiska debatten såväl i höstas som i januari i år uppehöll jag mig uteslutande vid missbruksfrågorna. Det står helt klart att de utgör vårt största och allvarligaste sociala problem, särskilt allvarligt därför att missbruket kryper allt längre ned i åldrarna. Samtidigt måste vi en gång för alla göra klart för oss att det inte finns några enkla lösningar utan att det krävs tålmodiga insatser på samhällslivets alla områden och av varenda en av oss— som förälder, som arbetskamrat, som medmänniska — om vi skall kunna bryta utvecklingen. Socialutskottets betänkande innehåller många synpunkter och förslag som är bra och angelägna och som jag gärna vill yrka bifall till, t.ex. förslaget om anordnande och drift av ytterligare 100 platser i inackorderingshem för alkoholmissbrukare utöver vad som föreslagits i budgetpropositionen. Den planerade breda aktionen mot langningen är vidare utomordentligt angelägen. Men betänkandet innehåller också några synpunkter som jag har svårt att ställa mig bakom. Det gäller vad som sägs på s. 21 om den offentliga representationen och som Allan Hernelius kommer att behandla i sitt inlägg. Det gäller också vad som sägs på s. 22 om registrering av alkoholinköp eller begränsning av inköpsrätten. Eftersom de motioner som förespråkar allmän registrering av alkoholinköpen eller en begränsning av inköpsrätten samtliga föreslås bli avslagna har jag inget yrkande. Men utskottet säger trots detta att det är ”motiverat att förutsättningarna för att tekniskt genomföra sådana åtgärder undersöks så att, om det skulle visa sig nödvändigt, åtgärderna kan införas med kort varsel”. Läser man de bakomliggande motionerna, finner man att de också genomsyras av uppfattningen att en inköpsregistrering eller begränsning av inköpsrätten skulle vara inte bara nödvändig utan också ett effektivt hjälpmedel om vi inte på annat vis kan minska den totala alkoholkonsumtionen. Jag vill därför motivera varför jag tror att sådana åtgärder — dess värre — skulle motverka sitt syfte. Vilka effekter skulle ett återinförande av en ransonering liknande motboken få? Högsta motboksransonen 1955 var tre liter sprit i månaden. Kvinnor utan eget hushåll fick normalt inte någon tilldelning, inte heller pensionärer som bodde på ålderdomshem. Tilldelningen i övrigt baserades på inkomst, ställning i samhället, eventuella fylleriförseelser, skatteskulder m.m. Det är knappast troligt att någon i dag skulle vilja förespråka en förnyad särbehandling av kvinnor, pensionärer eller andra grupper, om en ransonering i form av motbok eller motkort skulle återuppstå. Begränsades ransonen till två liter i månaden, alltså betydligt mycket mindre än under motbokens tid, skulle varje motboksinnehavare få ut 24 liter sprit om året. Detta är drygt dubbelt så mycket som i dag i genomsnitt konsumeras legalt i Sverige. Sannolikheten är dess värre stor att detta skulle leda till en ökad och inte till en minskad spritförsäljning. Ransonen skulle nämligen lätt uppfattas som en rättighet som bör utnyttjas. Denna min — kanske pessimistiska — uppfattning stöds dess värre av uppgiften att det i slutet av motbokstiden var inte mindre än 85 96 som köpte ut hela sin ranson. Samtidigt saknade ungefär 75 96 av dem som greps för fylleri motbok. Trots det kom de uppenbarligen ändå över sprit i betydande omfattning. Risken är därför, som jag ser det, stor att vi ganska snart skulle få en ökad överlåtelse av sprit, ökad hembränning, smuggling, konsumtion av K-sprit osv., om någon form av ransonering på nytt infördes. Låt oss inte heller glömma bort att beslutet om att avskaffa motboken på sin tid fattades i betydande enighet, just därför att motboken inte visat sig leda till en konsumtionsminskning, utan tvärtom. Också i dag talar således mycket för att en återinförd ransonering snarast skulle motverka sitt syfte och leda till en ökad — inte minskad — total konsumtion samt dessutom till en omfattande illegal hantering. Vilka effekter skulle då en registrering av alkoholinköpen få, om man valde den vägen? Svaret beror naturligtvis på hur de registrerade upplysningarna om den enskildes alkoholinköp skulle användas. Skulle alla integritetsaspekter beaktas och inköpen bara bli en fråga mellan köparen och datorn, blev registreringen naturligtvis bara ett slag i luften. Samma resultat skulle enklare och billigare kunna nås genom en obligatorisk legitimation. Men avser man i stället med en registrering att ge avkall på integritetsaspekterna och vidta åtgärder när inköpen överstiger vissa volymer, kan gränserna knappast hållas hemliga och konsumenten lämnas i total ovisshet om när kontroller eller andra åtgärder skall sättas in. Det skulle strida mot hela vårt rättsmedvetande och mot våra strävanden på dataintegritetens område. Om gränser skulle sättas måste de rimligtvis beslutas av riksdag, regering eller myndigheter under en betydande öppenhet. Dess värre skulle langare och missbrukare mycket snart anpassa sig till dessa gränser och söka vägar för sin anskaffning av alkohol som gör att de inte kommer i kontakt med volymgränsen men som kommer att ytterligare öka den illegala hanteringen. Och vad skall hända om volymgränsen överskrids? Skall man då vidta en avstängning för kortare tid? I så fall skulle effekten bli alldeles densamma som om man återinförde motbok eller motkort. Skulle resultatet i stället bli att man avstängde konsumenten för en längre tid, skulle resultatet bli ett system som liknade de spärrlistor riksdagen i full enighet avskaffade år 1977 såsom varande verkningslösa. Eller skall ett överskridande av volymgränsen leda till anmälan till polismyndighet eller socialnämnd? Var skall i så fall gränsen sättas och vilka åtgärder skall då få eller böra vidtas? Om jag börjar med gränsen måste denna antingen sättas lågt i det vällovliga syftet att man skall nå ungdomar i riskzonen — det skulle kräva betydande personalinsatser, samtidigt som man riskerade att i onödan ingripa mot en mängd normalkonsumenter som skulle uppfatta detta som ett mycket allvarligt ingrepp i deras integritet. Eller också måste man sätta gränsen så högt att missbruket redan kan vara etablerat när det noteras via inköpsregistreringen. Då kan den här ganska höga inköpsgränsen komma att uppfattas som en auktorisation av vad som är ofarlig konsumtion, något som skulle få effekter direkt motsatta den avsedda. Frågan är om inte de personal och utredningsresurser som skulle krävas skulle användas effektivare genom direkta insatser för de stora grupper av ungdomar och äldre missbrukare som det gäller. Dessa grupper är redan nu relativt väl kända, men vi saknar i stor utsträckning resurser och möjligheter att hjälpa dem. Jag har därför, herr talman, svårt att förstå vilka fördelar som skulle stå att vinna genom en registrering av inköpen, fördelar som man inte enklare och effektivare skulle kunna uppnå på annat sätt. Jag hoppas därför att det beslut som riksdagen av allt att döma kommer att fatta om att utreda tekniken bakom en inköpsregistrering eller ransonering inte skall komma att invagga oss i något slags trygghet eller känsla av att ha vidtagit kraftåtgärder för att komma till rätta med missbruket. Det är, herr talman, inte ytterligare restriktioner som behövs utan kraftfulla insatser för att förebygga orsakerna till missbruksproblemen och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Några genvägar gives dess värre inte.

Herr talman! Jag noterar att Ingegerd Troedsson inte hade något yrkande, men jag vill ändå ytterligare en gång understryka vad jag sade nyss, nämligen att vi i utskottet inte föreslår ett ställningstagande till förmån för någon av de här åtgärderna. Vi säger endast att de tekniska förutsättningarna bör utredas. Vi gör det närmast för att man skall få klart för sig att om utvecklingen inte innebär en minskning av alkoholkonsumtionen och framför allt om utvecklingen inte innebär att åldersgränsen respekteras, så blir det nödvändigt att överväga ytterligare restriktioner. Men vi hoppas naturligtvis att det inte skall bli nödvändigt att genomföra ytterligare restriktioner. Vi är nämligen medvetna om att alla restriktioner har nackdelar och att de för att kunna införas måste ha ett brett stöd i den allmänna opinionen. Ingegerd Troedsson belyste effektfullt en del av problemen med sådana här restriktioner, även om jag tycker att hennes framställning var en smula ensidig. Jag tänker emellertid inte gå in i någon debatt. Vi har från utskottets sida inte ansett att vi mera ingående behöver analysera fördelar och nackdelar med dessa åtgärder nu. Vi har bara velat skaffa oss bättre handlingsberedskap. Vi hoppas alltså på en utveckling som gör att ytterligare restriktioner inte behövs. Det är någonting som alla svenskar kan medverka till.
Herr talman! Jag har noterat att det inte föreligger något ställningstagande från utskottets sida. Det är orsaken till att jag inte har framställt något yrkande. Vad jag med mitt inlägg ville göra var att varna för en övertro på restriktioner som man redan på förhand måste utdöma som verkningslösa. Det är helt andra insatser som måste till, om vi skall kunna komma till rätta med dessa mycket svåra och allvarliga problem.
Herr talman! Jag kan försäkra att i utskottet finns ingen övertro på restriktioner, men vi har heller inte den naiva uppfattningen att restriktioner är verkningslösa. Vi menar att det behövs åtgärder på en rad olika områden. Vi har redan restriktioner. Vi har en restriktiv alkoholpolitik, med en åldersgräns för inköp av alkohol som ligger två år över myndighetsåldern, med en prispolitik som innebär att man tar ut långt högre priser än vad framställningskostnaderna motiverar, med en försäljningsorganisation med statligt monopol. Det går alltså inte att hävda att vi skall säga ja eller nej till restriktioner, för vi har redan sådana. Man kan behöva överväga ytterligare restriktioner, om de nuvarande inte visar sig tillräckliga, men någon övertro på dem har vi lika litet som vi har uppfattningen att de är verkningslösa. Det finns både föroch nackdelar med restriktioner, och man skall tänka sig noga för innan man inför ytterligare restriktioner. Framför allt skall man se till att det finns en förståelse för dem hos allmänheten. Det finns det inte i dag — det håller jag med Ingegerd Troedsson om. Men det kan inte uteslutas att det kan komma att bli nödvändigt att införa ytterligare restriktioner.
Herr talman! Jag tycker att vad Gabriel Romanus sade här är viktigt, nämligen att det riktiga måste vara att se till att de restriktioner som redan finns verkligen upprätthålls. Och jag tror på att en hel del av de restriktioner som finns verkligen har effekt. Jag tror t.ex. att det tyvärr är nödvändigt att bibehålla åldersgränsen 20 år. Som jag sade i mitt huvudanförande tror jag att det är utomordentligt nödvändigt att se till att langningen på alla vis motverkas och att vi alla som arbetskamrater och föräldrar verkligen inser vårt ansvar när det gäller den frågan. Men jag är orolig när Gabriel Romanus hela tiden säger att'om utvecklingen skulle bli ännu värre måste vi överväga ytterligare restriktioner. Jag tror att vägen via ytterligare restriktioner inte skulle ge åsyftat resultat. Skulle vi vidta ytterligare restriktioner skulle det dess värre ge ett intryck av att nu har man gjort någonting. Risken är då att alla andra utomordentligt viktiga åtgärder som måste vidtas inte kommer att vidtas, att man inte kommer att inse hur nödvändigt det är att satsa på åtgärder över hela fältet — inte minst av förebyggande art. Det är därför jag har funnit det angeläget att försöka redan nu tala om att även om vi via utredningen skulle få ett instrument för att kunna vidta restriktioner skulle det icke leda till avsett mål — dess värre.

Herr talman! Genom dagens beslut läggs en god grund för ett krafttag gentemot alkoholmissbruket i vårt land, ett av våra största sociala problem. Särskilt oroande är, som så ofta framhållits under dagens debatt, av Margareta Andrén och andra, att missbruket ökar bland ungdomar. Jag undrar om man inte skulle ha en del erfarenheter att hämta från Förenta staterna, där man i varje fall i vissa stater har en lagstiftning som är strängare i fråga om ungdomars förtäring av sprit än den vi har här hemma. I raden av föreslagna åtgärder finns emellertid också någon, som icke gärna kan ha direkt samband med missbruket, framför allt icke bland ungdomar. Jag syftar på förslaget om att all statlig representation bör vara spritfri, mom. 26 i utskottets hemställan. Knappast hör yngre årsklasser till vanliga gäster i statlig representation där alkohol förekommer, än mindre tonåringar. Förslaget i denna del har alltså en annan motivering. Den motiveringen är att ett gott föredöme skall åläggas i samband med statlig gästfrihet. Genom att spriten därvid försvinner skulle andra — utan åläggande — inspireras till att göra på samma sätt. Nu är texten i utskottsbetänkandet en smula svårtolkad. Det står att ”all statlig representation bör vara spritfri”. Bör är något annat än skall. Skall är tvingande, så icke bör. Men genom att ordet all tillagts nalkas bör betydelsen skall, dvs. förbud i annat än särskilda fall. Dispens skulle med andra ord icke kunna ges generellt. I så fall intar utskottet en annan ställning än den man intar i den socialdemokratiska partimotionen, i vilken framhölls att ”undantag kan behöva göras för viss representation gentemot utlänningar”. Visserligen är ledamöter av ett utskott icke någon tolkningsmyndighet, allra minst i fråga om de bestämmelser som regeringen kan komma att utfärda efter riksdagens beslut, men någon av ledamöterna, t.ex. herr Romanus, kan kanske ge oss en fingervisning om vilka tankar som tänkts. Menar man egentligen i princip? Om man t. v. utgår från att förbudslinjen skall gälla måste det först och främst erkännas att syftet är gott. Att utgöra ett gott föredöme är lovvärt. Att tvinga en person därtill är mer diskutabelt. Men vid närmare analys blir man än mer betänksam. Ligger icke bakom utskottets förslag ett avsteg från gamla goda principer för representation och gästfrihet vare sig det är i hemmet eller utanför? Vid sådana tillfällen bör ju en värd bemöda sig om att gästerna skall trivas och få det som de själva önskar. Men genom det nu föreslagna förbudet skall gästens önskemål i fråga om drycker icke spela någon roll. Vill en gäst av sedvänja eller medicinska skäl eller eljest ha ett glas starksprit till maten skall detta förmenas honom. Ligger inte bakom detta ett utslag av en förmyndarmentalitet, där myndigheterna bestämmer vad gästen skall förtära, icke värden eller den som fungerar som värd. Tobaksrökning anses emellertid av någon anledning tillåten fortfarande, trots att det enligt en undersökning som publiceras i dag bl.a. konstateras att även icke-rökare kan få nikotinskador när någon i närheten röker. Plats för nästa initiativ! Konsekvensen av det nu föreslagna förbudet skulle bli att en statschef icke kan bjuda sina gäster på ett glas till kaffet, att riksdagens talman icke kan förpläga beskickningscheferna eller gästande riksdagsdelegationer på vanligt sätt, att våra beskickningschefer ute i världen icke kan bjuda på en drink av sedvanligt innehåll för personer som de vill samråda med, umgås med eller inhämta informationer från. En svensk generaldirektör som bjuder en utländsk kollega på någon måltid bör nog i förväg tala om för kollegan vad som väntar. Genom ett förbud görs också bekant inåt och utåt att svenskarna är ett folk som inte kan hantera sprit. Omsorgen om deras hälsa skulle kräva ingrepp som det nu föreslagna. Ett förbud som saknar motsvarighet i med oss jämförbara länder skulle alltså införas — självfallet icke av omsorg om utlänningar utan av omtanke om svenskarna. Den utbildning som grundlagts häri landet och det välstånd som råder i Sverige i förhållande till många andra stater skulle alltså ha medfört ett påbud som för omvärlden måste te sig grönköpingsmässigt, ett påbud som är nödvändigt enligt riksdagens mening och som i sinom tid kommer att stadfästas av regeringen. Nu skall ingen tro eller ens kunna göra gällande att jag här vill förorda öppna tunnor och flödande drycker. När riksdagen tidigare behandlade denna fråga förutsatte skatteutskottet i sitt betänkande 1976/77:40 att stat och kommun bör kunna visa stor återhållsamhet i fråga om användning av alkoholdrycker i representationssammanhang. Till detta uttalande hänvisas, och det yrkande som har utdelats till kammarens ledamöter och som jag nu kommer att läsa upp bygger på detta.

Utskottet förutsätter dock att stat och kommun bör kunna visa stor återhållsamhet i fråga om användning av alkoholdrycker i representationssammanhang.” Så lyder alltså yrkandet. Men står det icke bakom mom. 26 i utskottsbetänkandet ett enhälligt utskott? Jo, det är sant, och därför torde utsikterna till framgång med yrkandet vara rätt små. Likväl är det faktiskt önskvärt att i varje fall några riksdagsmän reagerar mot det påbud som, även om dess syfte är gott, icke kan betecknas som annat än onödigt. Påbudet lär icke länge komma att leva. Redan när det sätts i sjön vill emellertid några av oss i kammaren reagera mot detsamma. Nu säger herr Romanus från socialutskottet att detta påbud icke hör till de viktiga sakerna i dagens debatt, att det icke är en av de större åtgärderna som vidtas. Men då måste man också fråga: Varför skall man då införa detsamma?

Herr talman! Det är inte utskottet som har dramatiserat denna fråga, utan det är Allan Hernelius, som talar om ett förbud som skall införas, om ett ingrepp i människornas rörelsefrihet osv. Jag vill påminna om vad det gäller. Utskottet har med anledning av motioner gjort ett uttalande om de principer som utskottet anser skall gälla för den statliga representationen, dvs. alkoholförtäring på skattebetalarnas bekostnad. Det är inte fråga om några inskränkningar i människors frihet att dricka alkohol, utan det handlar om vad vi skall göra med de pengar som vi tar från skattebetalarna. Det är inte orimligt att riksdagen anger vissa riktlinjer för det. Därför föreslår vi att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet har sagt, dvs. att all statlig representation bör vara spritfri och att staten bör visa stor återhållsamhet i fråga om användningen av andra alkoholhaltiga drycker i representationssammanhang. Jag kan inte inse att det innebär brist på gästfrihet att man inte bjuder på sprit. Om den uppfattningen skulle vara spridd i Sverige, att det är dålig gästfrihet att inte bjuda på sprit, då är det viktigt att vi hävdar att man kan visa gästfrihet utan att bjuda på sprit. Jag tror också att det är viktigt att vi gör klart att riksdagen anser att statens gäster bör kunna trivas utan att dricka sprit, att fftämmande generaldirektörer som kommer hit och hälsar på inte behöver varnas i förväg med att ”nu din stackare skall du få en lunch utan snaps”. Vi utgår från att de kommer att trivas även om de får hålla till godo med svagare drycker. Ifall de uppfattningar om gästfrihet som herr Hernelius gör sig till tolk för är vanliga, är det viktigt att det görs klart, att riksdagen inte delar hans syn. Vi menar i stället att gästfriheten mycket väl kan utövas enligt de principer som utskottet uttalat. Men jag vill understryka att vi inte föreslår någon lagstiftning. Vi föreslår att riksdagen gör ett uttalande. Sedan blir det regeringens sak att tillämpa det. Och skulle omfattande skadeverkningar visa sig på grund av att man inte bjuder på sprit i statens regi, så utgår jag från att regeringen kommer att rapportera detta. Jag skulle bli förvånad om det uppstod några som helst skadeverkningar om riksdagen följer de principer som socialutskottet här har angivit. Därför vidhåller jag mitt yrkande om bifall till hemställan i det enhälliga utskottsbetänkandet.

Herr talman! Herr Romanus påstår att jag har dramatiserat denna fråga. Det har jag knappast. Det är ju utskottet som har föranlett mitt inlägg, och därmed har utskottet ansvaret för dramatik i sammanhanget. Herr Romanus säger också att riksdagen har ansvar för skattebetalarnas pengar, och därmed har riksdagen sitt att säga. Det är sant. Det är bara det att när det gäller just spritutgifter för staten, så är det verkligen en rundgång, med tanke på vad som går tillbaka till statskassan av dessa utgifter. Herr Romanus har rätt när han säger att man kan visa gästfrihet utan sprit — självfallet! Det hoppas jag skall försiggå varje dag i svenska hem. Det är inte det vi diskuterar — det är någonting helt annat. Vi diskuterar inte heller så mycket svenskarnas uppträdande som utlänningarnas. Utlänningar skall alltså, enligt herr Romanus, lära sig att i Sverige vill vi inte ha sprit när vi har gäster. Det är en omfattande pedagogisk uppgift herr Romanus därmed tar på sig. Och det är herr Romanus som sätter sig som förmyndare över vad utlänningar skall tycka, känna och erfara i Sverige. Det är det vi reagerar mot. Det är därför vi reagerar mot att utskottet har skrivit på ett sådant sätt att det kan uppfattas som bindande, som ett onödigt förbud och för många som ett löjeväckande förbud.

Herr talman! För att undanröja alla missförstånd vill jag betona att det inte är de statsfinansiella synpunkterna, att kostnaderna skulle var en belastning för statens affärer, som har varit vägledande för utskottet, utan det är principerna för statlig verksamhet. Det är den opinionsbildande effekten av att dels göra klart att detta är allvarligt och att vår alkoholsed är roten till vårt alkoholproblem, dels markera det positiva i möjligheten att ha trevligt och festligt även om man är återhållsam med att servera alkohol. Det är inte fråga om att vi skall sätta oss som förmyndare över dem som kommer som statens gäster. Men det ligger ju i sakens natur att det alltid är värden som bestämmer vad som skall serveras på en tillställning. Det hör också till god sed i vårt land att den som går bort håller till godo med det som bjuds, att man inte ställer krav och säger att ”får jag inte det och det vill jag inte komma”. Det här är alltså inte några nya principer. Jag vill än en gång understryka: Utskottet föreslår ingen förbudslagstiftning. Utskottet har uttalat hur vi ser på statlig representation, och vi säger: ”Utskottet anser därför att all statlig representation bör vara spritfri. Staten bör vidare visa stor återhållsamhet i fråga om användningen av andra alkoholhaltiga drycker i representationssammanhang.” Det är det vi anser bör gälla, och det vill vi att riksdagen säger till regeringen. Sedan är det regeringens sak att mot denna bakgrund bedöma vad man vill utfärda för riktlinjer. Precis så enkelt är det. Det är ingen förbudslagstiftning, inget ingrepp i folks integritet eller handlingsfrihet när det gäller deras eget beteende. Det är bara ett uttalande från riksdagen om vad som bör gälla för statlig representation. Sedan får regeringen dra sina slutsatser. Anser den att det som står här leder till skadeverkningar, och sådana kan påvisas, får man väl Nr 109
Herr talman! Beträffande statsfinanserna så var det inte jag utan herr Alkoholpolitik Romanus som tog upp den frågan, när han talade om skattebetalare. Det och missbruksvård trodde jag var klart. Herr Romanus påpekande att man kan ha trevligt utan sprit är helt riktigt. Det andra påpekandet som herr Romanus gjorde, nämligen att det är värden som bestämmer vad som serveras, är också riktigt. Men i detta fall är det riksdagen som bestämmer. Det är riksdagen och herr Romanus som bestämmer. Det är inte värden i det enskilda fallet. Och det är över huvud taget inte värdskapet i vanlig mening som det är fråga om, utan det är statens värdskap, och då bestämmer riksdagen, och då tar man icke hänsyn till gästerna. Herr Romanus menar då att gästerna skall få lära sig att i svensk gästfrihet ingår inte förtäring av sprit. Det är fortfarande en omfattande pedagogisk uppgift som herr Romanus påtar sig. Gå ut och förkunna detta i världen!

Jag skall inte nämna några exempel, vi vet ändå hur det ligger till.

Herr talman! Jag står inte på talarlistan, och därför skall jag inte ta många Jag har med intresse läst socialutskottets betänkande. Jag har också, tyvärr | inte helt men delvis, kunnat följa dagens debatt. Det finns alla skäl att understryka den stora samstämmighet som råder när det gäller de alkoholpolitiska frågorna. Från dagens debatt har jag också uppmärksammat att drogmissbruk och drogbruk över huvud taget har förts in i debatten på ett sätt som jag tycker är mycket bra. Jag har tidigare vid ett antal tillfällen här i riksdagen lagt fast regeringens och socialdepartementets syn på nödvändiga alkoholpolitiska och drogpolitiska åtgärder. Jag fann därför inte skäl att här i dag upprepa dem. I Jag ser de uttalanden som i dag har gjorts och utskottets betänkande som ett starkt politiskt stöd för de åtgärder som regeringen redan har vidtagit och 49 för de åtgärder som vi planerar att vidta. De markeringar som har gjorts i betänkandet när det gäller vad vi har gjort och beträffande förstärkningar av vissa åtgärder ser jag verkligen inte som en motgång utan som en framgång för de strävanden som vi har gemensamma. Det finns alla skäl att i dag se just på den gemensamma grund som vi alla står på. Här måste alla åtgärder som är möjliga vidtas. Här måste alla grupper i samhället engageras i kampen mot den tilltagande alkoholkonsumtionen och det ökande drogmissbruket. Inte minst folkrörelser och organisationer har här en mycket viktig uppgift att fylla. Men även den enskildes åtgärder, i dennes privatliv och i andra sammanhang, är av mycket stor vikt för att vi skall få en verkligt samlad aktion mot de problem som vi i detta avseende i dag har. Jag ville använda några minuter för att understryka just detta och för att göra tillägget att vi i regeringen och i socialdepartementet noggrant kommer att studera de formuleringar som utskottet har i sitt betänkande. Vi kommer också att göra vårt yttersta för att följa upp de intentioner varom riksdagen i dag uppenbarligen är nästan totalt enig. Det verkar mycket lovande, även för framtida samarbete när det gäller missbruksfrågorna.

Herr talman! Jag vill knyta an till den debatt som fördes tidigare här i kammaren och som gällde utskottets skrivning beträffande en allmän registrering av alkoholinköp. Socialutskottets enhälliga förslag på den här punkten bekymrar mig en aning. Utskottet har visserligen bara förordat en utredning av hur en registrering tekniskt kan genomföras, men de farhågor som man i dessa sammanhang har anledning att hysa bör ändå komma fram så tidigt som möjligt i debatten, så att inte utredningsarbetet går snett. Vad som diskuterats är tydligen upprättandet av ett centralt alkoholregister, där svenska folkets totala vinoch spritinköp skulle samlas. Om några medborgare har ”för stora” inköp, skulle således något slags spritpolis rycka ut och undersöka dessa fall närmare. Som ledamot i datainspektionens styrelse skulle jag bestämt vilja varna för alla planer på en sådan registrering. Förutom att det skulle uppstå sådana avgränsningsproblem som tidigare berörts i debatten skulle ett register i högsta grad bli integritetskränkande. Jag tror knappast att något annat register i det här landet är så känsligt som ett inköpsregister skulle bli. Om man anser att det behövs restriktioner och kontroll av vinoch spritinköpen — och det är mycket möjligt att sådana åtgärder blir nödvändiga för att man skall kunna minska alkoholskadorna i samhället — då vill jag bl.a. med hänsyn till integritetsskyddsaspekterna i stället förorda någon form av motbok. Man skulle då kunna sätta gränsen för inköp ganska högt — särskilt mot bakgrund av att utskottet säger att en registrering i första hand skulle motiveras av att man vill komma åt langarna. Vi skulle på det sättet slippa alla centrala register över medborgarnas vinoch spritinköp, vilka är helt förkastliga ur integritetsskyddssynpunkt. Jag har velat säga detta eftersom socialutskottet måhända inte helt haft klart för sig vilka stora risker för integritetsskyddet som följer med ett dataregister över medborgarnas alkoholinköp.

Herr talman! Det är glädjande att kunna konstatera att socialutskottet har kunnat framlägga ett enhälligt betänkande i fråga om alkoholpolitiken. Den ena talaren efter den andra i debatten har också betonat vikten av klara och otvetydiga riktlinjer från riksdagen i fråga om den framtida alkoholpolitiken. Jag tycker det är naturligt att staten och kommunerna i sin representationsverksamhet går före och fattar ett sådant beslut som det finns förslag om i betänkandet. Och det borde vara naturligt att man i alla representationssammanhang inte skall behöva fråga efter alkoholfria drycker. Här betyder föredömet från de äldre generationernas sida oerhört mycket för att inte våra unga skall utsättas för det tryck som omgivningen utgör i dessa sammanhang och som för endel kan bli inkörsporten till vanebruk av alkoholhaltiga drycker. I en motion som jag tillsammans med Margareta Andrén väckt vid årets riksmöte har vi tagit upp frågan om investeringsstöd till alkoholfria restauranger och kursgårdar. Bakgrunden till motionen är samtal som vi haft med företrädare för bl.a. en av våra bäst kända kursgårdar i Västsverige. Kursgården i fråga bedriver en absolut alkoholfri restaurangrörelse i kombination med kursgårdsverksamheten. Studiemiljön är mycket uppskattad och anlitas av många olika organisationer och av statliga och kommunala konferensanordnare. Genom att kursgården blivit så uppskattad har man varit tvungen att göra flera omoch tillbyggnader av bl.a. kök och restaurang. Kraven från myndigheter på restaurangkök och restauranger är i dag mycket stora, vilket jag tycker är bra. Den alkoholfria restaurangen har inte möjlighet att genom sin försäljning uppnå samma omsättning per gäst och får således proportionellt högre investeringskostnader i jämförelse med andra restauranger. Genom ett särskilt stöd för investeringskostnaderna till de alkoholfria restaurangerna skulle en utjämning ske, och den alkoholfria miljön, som vi så gärna vill slå vakt om, skulle kunna konkurrera på samma villkor som andra restaurangär.